Jag får meddela att anslag nu uppsatts om detta plenums fortsättning kl. 19.30 efter sedvanligt middagsuppehåll.
Herr talman! För drygt ett år sedan tillsatte regeringen en narkotikakommission med uppgift att lämna förslag om insatser i syfte att samordna och intensifiera kampen mot missbruket. Narkotikakommissionens arbete är nu inne i sitt avslutande skede, och jag tänker i det här anförandet översiktligt redovisa en del av de förslag som kommissionen lagt fram. Det har sagts många gånger, men det tål att upprepas, att narkotikamissbruket är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Bakom siffror om missbruksutveckligen döljer sig djup social misär och enskilda tragedier. Det handlar om unga, ensamma människor som lever ett liv utan normala familjekontakter, utan kontakt med arbetslivet och utan varje form av mänsklig gemenskap utanför missbruksledet. Varje år avlider ett hundratal personer till följd av narkotikamissbruk. Varje år tas ungefär 1 500 missbrukare in för sluten psykriatisk vård. Detta visar situationens djupa allvar. Till detta skall man lägga den omfattande kriminalitet som följer i missbrukets spår. Det här en dyster skildring av narkotikaläget. Men låt mig trots detta och innan jag går in på narkotikakommissionens förslag göra ett par viktiga markeringar, som visar att situationen trots allt inte är hopplös. För det första: Man kan inte entydigt säga att utvecklingen i dag går mot ett ökat narkotikamissbruk, även om man ibland kan få det intrycket av massmedias skildringar. 1978 och 1979 genomfördes utredningen om narkotikamissbrukets omfattning, UNO. Den undersökningen visade att det då fanns mellan 14000 och 15 000 missbrukare av s.k. tung narkotika. De bedömningar som görs i dag visar att omfattningen av det tunga narkotikamissbruket är i stort sett oförändrat jämfört med 1979. Även när det gäller det narkotikamissbruk som inte hänförs till s.k. tungt missbruk finns det tecken som tyder på att det inte längre sker någon ökning. Skolöverstyrelsens senaste rapport om missbruket i årskurs 9 ger tvärtom vissa belägg för att utvecklingen håller på att vändas mot en minskning av narkotikamissbruket. Samtidigt — och det är det positiva — växer det bland ungdomen fram en ökad medvetenhet och ett avståndstagande när det gäller drogkulturen, och det är något vi måste ta fasta på i arbetet för ett För det andra — och det är också en viktig markering — har det gjorts stora framsteg inom vårdoch behandlingsområdet. Det är med kvalificerade vårdoch behandlingsinsatser möjligt att bryta ett missbruk, även om det är fråga om ett långvarigt, tungt missbruk. Allt fler narkomaner har via behandlingsinsatser slussats ut ur sitt missbruk till en socialt fungerande tillvaro. Målet för vår narkotikapolitik måste vara att skapa ett narkotikafritt samhälle. Samhället kan gärna inte ha någon annan målsättning i vad gäller synen på den illegala hanteringen av narkotiska preparat. I första hand måste målet vara att förebygga missbruk av narkotika. Genom opinionsbildning och utbildning skall vi nå enighet om ett samhälle där man avstår från allt icke-medicinskt bruk av narkotika och där insikt finns om att allt sådant missbruk är skadligt. Genom gemenskap och solidaritet skall vi ta bort behovet av narkotika. Genom meningsfullt arbete och innehållsrik fritid skall vi skapa alternativ till den passivitet som utgör den främsta grogrunden för narkotikamissbruket. Genom samhällets kontrollerande åtgärder skall vi i första hand stoppa all tillförsel av narkotika. Men även på efterfrågesidan har de kontrollerande sidorna sin betydelse. Genom att kontinuerligt och energiskt bekämpa all detaljhandel med narkotika skall vi hindra missbrukare och nyfikna från att få tag på drogen. De som redan inlett ett missbruk skall genom vård och behandling få möjlighet att upphöra med det. Viktigt är därvid att åtgärderna sätts in på ett så tidigt stadium som möjligt och att eftervården inte försummas. Herr talman! I elva särskilda promemorior har narkotikakommissionen utifrån detta synsätt presenterat en rad förslag till åtgärder för en intensifierad kamp mot missbruket. Det är åtgärder som gäller polisens, tullens och åklagarnas verksamhet. Det är åtgärder inom kriminalvårdens område, lagstiftningsfrågor, förebyggande insatser och opinionsbildning och åtgärder på det internationella området. Jämsides med det här arbetet bereds vårdfrågorna inom socialdepartementet. Det är således fråga om en bred genomgång av samhällets insatser på narkotikaområdet. När det gäller polisen, tullen och åklagarna har föreslagits effektivare insatser genom ökade resurser och bättre utnyttjande av befintliga. Det innebär ett väsenligt personaltillskott till polisens lokala och regionala narkotikarotlar för framför allt ett effektivt arbete mot gatulangningen. Nivån på tullkontrollen föreslås höjd. Ansvarsfördelningen mellan tull och polis klarläggs, och samarbetet mellan dessa föreslås förbättras. Arbetsmetoderna har setts över, informationsoch underrättelseförfarandet föreslås stärkas. I två promemorior har kriminalvården tagits upp. De behandlar placeringsfrågor, åtgärder för att minska belastningen på fängelserna, arbets-, fritidsoch studiefrågor, frågan om hur de intagna själva skall mobiliseras för narkotikafria anstalter. De behandlar också utslussningen från anstalterna med social träning, frigivningskurser och andra åtgärder för att underlätta frigivningen. Där tas också upp förslag som rör frivården och socialtjänstens arbete. Inom dessa områden föreslås också en rad resursförstärkningar. Förslagen om förebyggande insatser är omfattande. De rör skolans roll när det gäller såväl information som förebyggande arbete. De gäller också hur organisationerna och föreningslivet skall kunna öka sitt engagemang för att skapa drogfria miljöer, drogfria alternativ. Särskilda anslag föreslås för att utveckla ett socialt synsätt inom barnoch ungdomsidrotten och att engagera icke föreningsansluten ungdom. Olika förslag på hur kommunerna tillsammans med organisationerna tidigt skall kunna nå utsatta grupper och enskilda människor har lagts fram. Drogpolitiska handlingsprogram och ett bättre samarbete mellan olika myndigheter är några inslag i detta. Herr talman! Jag har så här översiktligt velat ge en bild av det arbete som bedrivits av narkotikakommissionen. Kommissionens breda genomgång av samhällets insatser mot narkotikamissbruket är av stor betydelse när det gäller att skapa en samordnad narkotikapolitik präglad av konsekvens, samverkan och tidiga insatser. En del av kommissionens förslag har redan genomförts. Förra budgetåret förstärktes resurserna med 15 milj.kr., och lika mycket är avsatt i årets budgetproposition. Avsikten är att riksdagen i år skall ta ställning till ett samordnat narkotikapolitiskt program. Herr talman! Faktorerna bakom narkotikamissbruket är många. Det finns orsaker av allmän karaktär: arbetslöshet, allmänna otrygga förhållanden och bristande möjligheter att påverka sin egen situation. Men det finns också individuella orsaker som psykiska problem, kriser i familjen och liknande. Åtgärderna mot missbruket måste alltså spänna över ett brett politiskt fält. Som grund för detta arbete måste solidariteten med den enskilda människan-missbrukaren ligga. Det går att stoppa ett missbruk och rehabilitera även den tyngsta missbrukare. Det går också att hejda narkotikans frammarsch. Ett samhälle utan drogmissbruk är inte ett samhälle utan problem och konflikter — däremot ett samhälle där alla människor har inflytande och behövs, där alla i gemenskap kan ta ansvar för sig själva och varandra.

Herr talman! Talarna i en debatt som denna är grupperade efter olika ämnesområden. Mitt anförande ansluter sig emellertid på naturligt sätt varken till tidigare anföranden eller till dem som kommer efter detta. Mitt anförande får så att säga utgöra en begränsad kategori. Tillåt mig, herr talman, inleda med ett citat från remissdebatten i andra kammaren den 17 januari 1938: ”Riksdagen icke bara voterar stora utgiftssummor, den stiftar också lagar och den yttrar sig över författningar. Både för rättsordningens bestånd och lagstiftarnas auktoritet böra lagar och författningar vara väl genomtänkta och avfattade på sådant sätt, att medborgarna i landet både begripa dem och tro, att de äro rättvisa och nyttiga. Det måste vara skadligt, om nyutkomna lagar befinnas vara behäftade med så allvarsamma brister, att övervakande myndigheter ettdera måste överse med lagens tillämpning eller också nödgas utfärda råd och anvisningar, vilka få följas i stället för gällande lag ---.” Denna kritik mot lagstiftningsarbetet framfördes av en välkänd företrädare för Östgötabänken, nämligen Martin Skoglund i Doverstorp. Kritiken — nu 46 år gammal — skulle ha kunnat vara framförd helt nyligen. Vi möts ju ofta av en hel del klander för det sätt på vilket lagstiftningsarbetet bedrivs. De flesta känner nog igen uttrycket ”Lidbomeri”. Vi får också ofta i olika sammanhang höra att vi stiftar nya lagar och att det ges ut författningar i alltför hög takt: tre per dygn, eller en ny lag eller författning var åttonde timme. Utan att på något sätt vilja instämma i en alltför onyanserad kritik mot lagstiftningsarbetet vill jag dock understryka att det naturligtvis är mycket allvarligt om allmänhetens förtroende för riksdagens lagstiftningsarbete rubbas. Att så har skett, och sker, har jag konstaterat i ökad utsträckning sedan jag blev ordförande i riksdagens lagutskott. Den som icke är insatt i hur riksdagen arbetar —i stort sett alla utskott bereder lagstiftningsfrågor—tror av lättförståeliga skäl att jag numera närmast är huvudansvarig för lagstiftningen. Detta kan naturligtvis vara smickrande, men oftast framförs den kritik jag möter i ordalag som förvisso icke kan betraktas som beröm. Tyvärr måste jag konstatera att kritiken icke sällan är befogad. För riksdagen framläggs alltför ofta lagsförslag som är illa genomtänkta. Inte minst företrädare för moderata samlingspartiet har i många sammanhang gjort starka erinringar mot detta. Låt mig exemplifiera. För så kort tid sedan som den 11 januari i år antog riksdagen en ny lag om fastighetsmäklare. De som lyssnade till debatten erinrar sig säkerligen de mycket allvarliga anmärkningar som då framfördes mot propositionen. Vid detta tillfälle accepterade utskottets majoritet propositionen med så vaga skrivningar som ”enligt utskottets mening torde” och ”övervägande skäl talar emellertid för att den nya lagen inte bör medföra” osv. Det var alltså en proposition som var mycket illa underbyggd. Om det hade varit fråga om ett förslag som lagts fram i en fullmäktigeförsamling eller i ett landsting, hade det varit möjligt att peka på svagheterna och begära återremiss. Detta är dock icke möjligt här i riksdagen - tyvärr. Jag tror att det vore lättare att få en regeringstrogen majoritet att acceptera en återremiss till vederbörande departementschef än att gå med på ett avslag av propositionen. Ett annat exempel på ett regeringsförslag som av många upplevts som minst sagt illa övervägt och som dessutom är retroaktivt verkande är regeringspropositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, vilken behandlades här i riksdagen den 14 december förra året. När det gäller skärpningen av förmögenhetsskatten är det speciellt anmärkningsvärt att riksdagen några dagar före jul fattade beslut som helt förändrade skattekalkylerna för många, vilket inte minst drabbade egenföretagare. Denna skärpning kom ovanpå en lång rad andra skattehöjningar: omsättningsskatt på aktieförsäljningar, höjd reavinstbeskattning, skärpning av skatten vid aktieutdelningar osv. ”Man har fått höra åtskilligt som långt ifrån länder lagstiftarna till heder”, för att på nytt citera Martin Skoglund. Kritiken i kammaren avfärdades från majoritetens företrädare helt kort med att ”så fort det gäller att ta från de välbeställda, kommer ett rungande nej från borgerligheten här i kammaren”. Det är ett uttalande som knappast vittnar om någon mer principiell inställning till retroaktivitet i lagstiftningsarbetet. Talaren borde dessutom ha läst Abraham Lincolns kloka ord i hans uttalande: Man kan inte lagstifta om frihet för de fattiga genom att lagstifta om ofrihet för de rika. Fast det är väl tveksamt om ens denna gamla sanning förmått påverka talaren i fråga. Brott begås i många — alltför många — sammanhang. Inte minst har dens.k. ekonomiska brottsligheten kommit att dominera debatten på ett sätt som gett denna typ av brott — främst då eko-brott mot samhället — en kanske alltför framskjuten ställning. Debatten tyder på att brott mot samhället på något sätt skulle vara grövre än brott mot enskilda. Det är en inställning som vi moderater inte kan ställa upp på. Detta får dock icke — och jag understryker detta starkt — tolkas som ett försvar för eller ett överseende med brott mot samhället. Jag avser inte att närmare gå in på den s.k. eko-kommissionens verksamhet och hittills presenterade betänkanden — det skulle föra alltför långt. Men jag måste verkligen framhålla att man inte kan bli annat än oroad över en del tankegångar som kommissionen för fram. I den i och för sig vällovliga ambitionen att komma till rätta med denna typ av brott, för kommissionen fram förslag som svårligen går att förena med kravet på rättssäkerhet och personlig integritet. Det råder inget som helst tvivel om att skattebrotten är många i vårt land. Detta beror nog inte på att svensken i gemen är mer brottsligt inriktad än människor i andra länder. Orsaken är naturligtvis att skattetrycket i Sverige är sådant att skattebrott lönar sig mer i Sverige än i något annat land. Jag vill i detta sammanhang erinra om att redan 1949 års skatteutredning, under ledning av bevillningsutskottets dåvarande ordförande Adolv Olsson i Gävle, socialdemokrat, konstaterade att skattetrycket var sådant att det motverkade sparande, arbetsvilja och skattemoral. Det var ett enhälligt uttalande. Vad skulle icke denna kloka och framsynta utredning ha sagt om den konfronterats med vår nuvarande skattelagstiftning? Tyvärr har Sverige — som tidigare alltid framstått som ett land med föredömlig lagstiftning och som kanske en av de främsta garanterna för att mänskliga frioch rättigheter respekteras — genom vissa domar i Europadomstolen fått ett även internationellt något skamfilat anseende. Detta är inte något som jag som oppositionspolitiker konstaterar med någon form av skadeglädje — tvärtom. Det är beklagligt att så blivit fallet, och det bör för regeringen — och främst för vår justitieminister — vara en angelägen uppgift att se till att Sverige på nytt kan framstå som en föredömlig rättsstat. Herr talman! Lagstiftningsarbetet är helt naturligt en ständigt fortgående process. Samhället förändras och kompliceras, och lagreglering blir ofta nödvändig. Äldre lagar måste också anpassas till samhällsutvecklingen. Detta får dock inte innebära att lagstiftningsarbetet blir ett illa genomtänkt hastverk. Regeringen har här ett stort ansvar, nämligen för att se till att lagar och förordningar utformas på ett sådant sätt att de är lättförståeliga, entydiga och inte minst så välgrundade att de upplevs som rimliga och därför på ett naturligt sätt kan förankras i enskilda människors rättsmedvetande.

Herr talman! En av grundstenarna i en demokrati är yttrandefriheten. Eftersom yttrandefriheten är så fundamental, är det förledande och något av ett skamgrepp att ta denna frihet till intäkt för att samvetslösa filmmakare och distributörer skall få profitera på barns och ungdomars — och för all del även vuxnas — behov av och längtan efter spänning. Det har ingenting med yttrandefrihet att göra när censuren klipper bort de allra råaste scenerna eller helt förbjuder en film för visning när tendensen i hela filmen är sådan att klipp är meningslösa. Självfallet är det viktigt att censuren sker med stor försiktighet, noggrannhet och omdöme. Det är klart utskrivet efter vilka kriterier ingreppen får göras. Det är snäva ramar som biografbyrån och filmgranskningsrådet har att röra sig inom. Därför släpps också mycket som vi som enskilda personer själva egentligen tycker är vidrigt. men som inte går att göra någonting åt med den lagstiftning vi har. Och det är naturligtvis riktigt: censuren får aldrig bli något slags personligt tyckande — då skulle verkligen yttrandefriheten vara i fara. Inte heller kvalitetsbegreppet får användas. Det skär i hjärtat när man måste släppa en riktigt undermålig film och vet att ungdomarna här skall lockas att betala ca 30 kr. av sin knappa kassa för att se något så dåligt. Dåligt innehåll. dålig regi, dåliga skådespelare, som ofta är s.k. B eller t.o.m. C-skådespelare, som ju inte kan kräva höga gager, och tekniskt dålig kvalitet kännetecknar mycket av detta utbud. Men det kostar lika mycket att gå på bio och se en sådan film som en kvalitetsfilm. Undra på att filmmakarna och distributörerna värnar om sin rätt att få visa alstren! Men det allvarligaste är ju inte att människor lockas att betala för att se film av dålig kvalitet. Det allvarliga är självfallet den skada känsliga sinnen kan vållas, och känsliga sinnen har många vuxna, men i första hand självfallet unga människor och barn. Jag talar här om såväl videogram som biograffilm. I dag har vi olika bestämmelser för dessa båda slag av film. Men min bestämda uppfattning är att samma regler som i dag gäller för biograffilmen också borde gälla för videogrammen, alltså en förhandsgranskning och en censur i likhet med vad som i dag gäller för biograffilm. När jag driver de här frågorna, vet jag att jag har en stor opinion bakom mig. Man kan kanske säga, att det finns två klart uppdelade opinioner i dessa frågor i dag: de som endast hänvisar till yttrandefriheten och de som också värnar om barn och ungdom. Det finns en stor och engagerad opinion för förhandsgranskning och censur. Den består av socialfolk, lärare, föräldrar, Jag har fått massor av brev, tidvis något varje dag. Den andra åsiktssidan, som jag inte är övertygad om är lika stor, har i stället betydande möjligheter att komma till tals, dels genom sin förmåga att uttrycka sig, dels genom att man där har tillgång till massmedia för att få spridning för sina åsikter. Men låt oss då, herr talman, fundera över hur stor friheten är för den enskilde individen att få se kvalitetsfilmer. Hur är det med alla dessa filmer som aldrig köps in till Sverige därför att de inte bedöms som tillräckligt säkra inkomstkällor? Friheten gäller i detta fall inte tillgången till film utan möjligheten för distributören att tjäna pengar på undermåliga produkter, billiga i inköp och ofta publikdragande, av olika — ibland något dunkla — skäl. När jag säger undermåliga, utgår jag från, herr talman, att alla inser att det är ett understatement. Det finns också en annan sorts censur, som man inte hör någon klaga på med hänsyn till yttrandefriheten, nämligen den censur som distributörerna själva står för genom att göra klipp i filmerna innan dessa går till den statliga censuren. Dessa klipp är troligen välmotiverade, men ville man vara konsekvent skulle man högljutt klaga på dessa ingrepp. Jag är naturligtvis lekman, men låt mig då citera ur en facktidskrift, filmtidningen Chaplin. Jag läser alltså ur en artikel där: ”När man på presskonferensen frågade Bresson, om han gjorde sina filmer även för publiken, svarade han: — För vilken publik? Ja, just det. Det är frågan.

Detta är en form av censur som har oerhört mycket större räckvidd än den statens biografbyrå utövar med sina vittomskrivna små klipp i skitfilmer.” Det sistnämnda är inget vackert ord, herr talman, men det är tyvärr adekvat. Jag hade därför ingen anledning att väja för det i det här citatet. Vi kan stifta lagar, som skall förhindra att vår kropp förgiftas. Vi har en livsmedelslag, som säger att vissa tillsatser i maten är förbjudna. Vi har förbud mot narkotika. Vi har regler för byggnation och för arbetsmiljö. Men när det gäller förgiftning av själen, av psyket, då skall vi alltså vara förhindrade att ingripa. Det är en otäck mentalitet som präglar de debattörer som pläderar för borttagande av förhandsgranskningen, av rätten till censur, till klipp efter stränga regler och noggrant övervägande. Det mest upprörande är kanske att många av dem som deltar i denna debatt med krav på censurens borttagande aldrig sett något av censurens arbete, inte vet vilka alster som totalförbjuds eller vilka klipp som görs. Jag tror jag vågar påstå att jag i dessa stycken vet vad jag talar om, i högre grad än många av dem som talar för censurens borttagande. Jag försäkrar att de flesta människor över huvud taget inte kan tänka sig vilken fantasi dessa filmmakare har när det gäller att åstadkomma råheter. Det är frestande att här läsa upp tt.ex. titlar på filmer eller videogram, att läsa den lilla snutt som i reklambladet gör en beskrivning av innehållet, att relatera innehållet i någon totalförbjuden film, att beskriva vad som hänt i några scener som klippts bort. Men så illa vill jag inte göra herr talmannen, de få kolleger som lyssnar på mig här eller åhörarna på läktaren, så jag avstår från det. Vi vet att många barn i dag är störda, har sömnsvårigheter och andra problem på grund av filmer de sett. Framför allt gäller det naturligtvis videofilmerna, som så många barn i dag har tillgång till. Här behövs en kraftfull och inte tröttnande opinion, och jag är glad att det ändå finns några eldsjälar, som ägnar tid och kraft åt att upplysa och informera i första hand föräldrar. Om barn ser dessa filmer, behöver det inte betyda att deras föräldrar struntar i dem. Ofta är det en aningslöshet hos de vuxna, som är farlig och som måste bekämpas. Det går endast genom information och upplysning. Det är i vetskap om detta arbetes stora betydelse som jag har tagit till orda i dag. Denna debatt måste hållas levande, och så många som möjligt bör delta i den. Den är livsviktig. Herr talman! Yttrandefriheten är fundamental i vår demokrati. Men yttrandefrihet har enligt min åsikt ingenting att göra med friheten att tjäna pengar på att förstöra människors sinnen.

Herr talman! Jag skall ta upp samma ämnesområde som Tyra Johansson var inne på här i talarstolen alldeles nyss. Vid årsskiftet offentliggjordes yttrandefrihetskommitténs betänkande. Detta betänkande, som har titeln Värna yttrandefriheten, spänner över ett brett register. De framlagda förslagen har på många håll fått ett positivt mottagande. Kommitténs utgångspunkt har varit att ge största möjliga skydd åt det fria ordet. Dessa frågor har fått ökad aktualitet, bl.a. med hänsyn till den nya medieverklighet som nu omger oss. Jag vill för min del inte uttala mig om utredningen i stort. Det är främst en fråga som i detta sammanhang föranlett mig att nu ta till orda, nämligen förslagen beträffande den framtida filmoch videogramgranskningen. Den frågan är av utomordentligt stor betydelse, särskilt med hänsyn till det ökade utbud av våldsunderhållning som vi fått under de senaste åren. Under senare år tycks en större allmänhet ha fått en aning om de utomordentligt destruktiva produkter det handlar om, men tyvärr är okunnigheten på detta område alltför stor. Tyra Johansson markerade med stor tydlighet detta i sitt anförande. Alla seriösa forskare är numera på det klara med de faror som följer av extremvåldet genom dess mönsterbildande effekt. Det är därför förvånande att utredningen vill skiljas från problemet på ett enligt min mening alltför lättvindigt sätt. I utredningen sägs nämligen att det har ”ända-sedan filmcensurutredningen år 1969 lade fram sitt betänkande framförts yrkanden med viss skärpa på att vuxencensuren skall avskaffas”. Detta påstående fälls utan ett spår av bevisning. Vi som sysslat med dessa frågor har gjort helt andra erfarenheter än dem som utredningen presenterar. Utredningen föreslår nu att filmcensuren, som infördes redan 1910 - under från denna synpunkt betydligt mer idylliska förhållanden — skall avskaffas. Statens biografbyrå skulle i fortsättningen närmast få en rådgivande roll. Enligt utredningen skulle eventuella ingripanden i fortsättningen ske i efterhand genom domstolsprövning. Genom att filmcensuren förts upp till att betraktas som en yttrandefrihetsfråga och inte som som ett kvalificerat renhållningsjobb tycks utredningen mest ha haft de principiella och lagtekniska yttrandefrihetsaspekterna för ögonen. Utredningen har därför i alltför begränsad utsträckning sysslat med den andra sidan av problemet, nämligen de skadliga påverkanseffekter som en ungdomlig publik utsätts för — trots att även yttrandefrihetsutredningen säger sig vara medveten om de skadliga effekterna. Jag skall inte i detta sammanhang gå in i debatt om dessa frågor. Det bör bli tillfälle till det senare, när remissbehandlingen av betänkandet har genomförts. Under de 18 år som jag var ordförande i statens filmgranskningsråd fick jag tillsammans med de övriga ledamöterna på nära håll följa utvecklingen på detta område. Vi kunde iaktta en fortgående avhumanisering och brutalisering av utbudet. Vi fick också upprepade exempel på att våldsfilmerna blev mönsterbildande för en viss kategori av ungdomlig publik. Jag är alldels säker på att även de polisiära myndigheternas personal i sin dagliga gärning har gjort liknande erfarenheter. Mot denna bakgrund är det överraskande att i det över 400 sidor tjocka betänkandet endast två och en halv sida ägnas åt läget inom påverkansforskningen. En del får läsaren ändå veta. Fyra forskningsrapporter omnämns. Den äldsta, som behandlar pornografi och sexualbrottslighet, är inte alldeles dagsfärsk. Den är från 1972, alltså tolv år gammal, två är från slutet av 1970-talet och den senaste från 1981. Det hade naturligtvis varit värdefullt om utredningen — som är på det klara med farorna — hade ägnat sig mer åt dessa problem. Det gäller ju ändå för statsmakterna att ta ställning till ett förslag om uppluckring av möjligheterna att på ett tidigt stadium ingripa på detta område. Klart är emellertid att det i dag råder stor enighet mellan alla forskare om att utbudet av våldsfilmer leder till en avtrubbning av sin publik. Därför behövs knappast någon ytterligare forskning på området. Därför är det vi som fattar de politiska besluten som skall avgöra om — och i vilken utsträckning — detta utbud skall tillåtas att florera. Det är helt klart att de flesta vill slippa ifrån att handskas med filmcensurfrågorna. Dessa uppgifter ger sannerligen inga applåder — det vet vi som håller på med det här. Instrumentet sägs visserligen i yttrandefrihetsutredningen ”ha fördelar för det allmänna från effektivitets synpunkt”. Trots detta vill utredningen ändå föreslå att detta instrument avskaffas. Motiveringen för detta förslag är att ingripandena i fortsättningen skall ske i offentlighetens ljus, som man säger. Utredningen styrs helt av sin principiella inställning även i denna fråga, trots att verkligheten borde inge mycket starka betänkligheter att ta detta steg beträffande behandlingen av avarter på filmoch videoområdet. I betänkandet finns inte mycket sagt om hur bl.a. statens biografbyrå i sin nya, mera passiva men rådgivande roll skall vara konstruerad. Det får bli en senare fråga, menar utredningen. Det anser jag vara en helt otillfredsställande behandling av dessa frågor. Det är helt klart, att om riksdagen följer utredningens förslag, är det en tvingande nödvändighet att de berörda myndigheterna tillförs en ökad kompetens i vidaste mening och tillräckliga resurser som ger möjlighet till snabba reaktioner. I annat fall går den omtalade effektiviteten helt förlorad, lagstiftningen kan bli ett slag i luften, och besluten skulle inte ge de resultat som den stora allmänheten med rätta kräver. Vi som haft regeringens uppdrag att så ambitiöst och konsekvent som möjligt söka realisera intentionerna bakom den nuvarande lagstiftningen har i varje fall under de senaste 20 åren verkligen inte varit några mörksens kvinnor och män. Tvärtom — de flesta av oss har i själ och hjärta genomgående varit censurmotståndare och sökt begränsa ingreppen till de mest vedervärdiga produkterna. Vi har alla gått in för uppdraget med det mest frihetliga sinnelag, men i vår kontakt med det utbud vi mött har vi tvingats att föreslå ingrepp som många betraktar som opåkallade frihetsinskränkningar — frihetsinskränkningar för dem som är förtjusta i extremvåldet i alla dess tappningar. Som jag redan har nämnt skall yttrandefrihetskommitténs betänkande nu ut på remissbehandling. Jag hoppas verkligen att den blir omfattande. Det finns åtskillig forskning på detta område, och jag är övertygad om att bl.a. universitetens samhällsvetenskapliga fakulteter har mycket att tillföra den debatt som nu bör följa. Dessa frågor är alltför betydelsefulla för att utan större offentlig uppmärksamhet klubbas igenom såsom en del i ett omfattande lagstiftningspaket. På detta område har landets folkrörelser ett givet diskussionsämne, innan det är dags att gå till beslut. Herr talman! Jag har med detta inlägg endast önskat föra fram några synpunkter, som jag finner det angeläget att stanna inför i den fortsatta behandlingen av yttrandefrihetskommitténs betänkande.

Herr talman! Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö är ett övergripande mål för socialdemokratisk miljöpolitik. För socialdemokratin är varje hot mot människans livsmiljö en uppfordran till målmedvetna och kraftfulla insatser. Den oro många människor känner över risken för sjukdom och skada i det dagliga arbetet är oacceptabel. Ohälsa och vantrivsel i arbetet och hänsynslös förstörelse av den yttre miljön är ett alltför högt pris för ekonomisk tillväxt. Miljöförstörelse måste var den än förekommer hejdas och förstörd miljö så långt möjligt återställas. Miljön är vår gemensamma egendom. Därför angår det oss också alla hur miljön förändras och påverkas. Miljön är en väsentlig del i vår tillvaro. Förstörd miljö begränsar våra möjligheter och beskär vår tillvaro. Ett övergripande mål för socialdemokratins politik är att öka människornas välfärd och frihet. Miljön är ett viktigt inslag såväl i välfärden som i friheten. Vilken frihet känner den som varje dag tvingas gå med oro till en arbetsplats tyngd av dålig miljö? Vilken frihet känner den som inte längre kan bada i den kära närbelägna sjön? Vilken frihet känner den som inte längre kan höra fågelsången i skogen därför att miljöförstörelsen gått brutalt fram? Vilken frihet känner den som av luftföroreningarna drabbas av allergier och sjukdom? Så kan frågorna ställas. Ty det är hela tiden den enskilda människans trygget, hälsa och frihet som blir lidande och beskuren av miljöförstörelsen. Ändå har den enskilde sällan någon möjlighet att av egen kraft skydda miljön. Säkerställandet av en livsmiljö som ökar människors välfärd och frihet måste bygga på solidaritet och gemensamt ansvar. Enskilt vinstintresse kan aldrig säkerställa miljövärden. Det krävs ett samhälleligt engagemang, men det förutsätter i sin tur att människor tillförsäkras inflytande och medansvar i alla de avgöranden som berör utformningen av miljön. Det finns ett romerskt talesätt som säger: ”Det som berör alla skall bestämmas av alla.” Det är helt enkelt demokratins grundläggande idé. Och just miljön måste byggas på förmågan till hänsyn och tolerans, på känsla och solidaritet i ett gemensamt ansvar samt på viljan till aktivt intresse och engagemang. En god miljö förutsätter insatser på många olika områden. Men insatserna måste bäras upp av en långsiktig viljeinriktning av samhällsarbetet, där respekten för den gamla kulturmiljön och hänsyn till dagens nya problem finns med och där ledmotivet är ansvaret för kommande generationers livsvillkor. En målmedveten planering för en bättre livsmiljö är liktydigt med en levande demokrati i arbetet. Det är bara genom en aktiv reformverksamhet som det finns förutsättningar att stoppa miljöförstörelsen. Socialdemokratin har gått i spetsen för det intensiva reformarbete som präglade utvecklingen i vårt land från tidigt 1960-tal till mitten av 1970-talet och som förde vårt land till en internationell tätposition på miljöpolitikens område. I regeringsställning skjuter socialdemokratin nu ånyo fram positionerna på det miljöpolitiska området. Det är viktigt att understryka detta mot bakgrund av de attacker som allt emellanåt kommer från borgerliga partier om att ingenting händer på miljöområdet. Ändå var det ju under de sex borgerliga regeringsåren som miljöarbetet stannade upp. Och det är självklart att utrymmet för progressiva insatser är begränsat i regeringar som rymmer starka företrädare för näringsintressena, företrädare som ofta väljer att slå vakt om näringen, när näringens villkor kommer på kollissionskurs med miljövärdena. Då kan lagstiftningens miljökrav upplevas som en form av inblandning och ofrihet, och det får vi ofta höra. Då blir det ett led i vissa partiers frihetssträvan att säga: Ta bort bindande regler och bestämmelser, öka näringslivets frihet också i nyttjandet av naturvärden. Eller när åtgärder för att minska industrins utsläpp kostar pengar, kan man se mellan fingrarna på miljökraven för att i stället öka industrins vinster. På samma sätt kan det vara med reaktionen från dem som företräder de areella näringarnas intressen. Även om vi vet att användningen av näringsämnen inom jordoch skogsbruket försurar omgivningen, förstör vattendragen och påverkar grundvattnet, kan det likväl beskrivas som felaktiga åtgärder när ingripanden mot och begränsningar av dessa medel genomförs. Det är bara ett parti som står oberoende av sådana intressen som har förutsättningar att kraftfullt driva miljöpolitiken. Det är därför förståeligt att sex borgerliga regeringsår betydde en uppbromsning av den aktiva miljöpolitiken. Låt mig särskilt uppehålla mig vid ett växande miljöproblem. Jag tänker på den kraftiga användningen av olika kemiska medel i vårt samhälle. De flesta av oss kommer i sin dagliga tillvaro såväl på arbetsplatsen som i hemmen och i det fria i kontakt med kemikalier och kemiska produkter av olika slag. Vi gör det genom hela livet, från födseln till graven. Över fyra miljoner kemiska föreningar är kända. Av dem används ungefär 60 000 kommersiellt. Varje år tillkommer tusentals nya kemikalier. Över 100000 kemiska produkter är i användning. Men dess värre är endast en mindre del av dem tillräckligt testade för att man skall kunna göra en tillfredsställande bedömning av deras hälsooch miljöeffekter. Ofta upptäcks skadeverkningarna sent. Ämnena har använts länge. Det finns därför anledning att med särskild oro se på de problem som kan följa i spåren av den kraftigt ökade kemikalieanvändningen. Samtidigt är det självklart att kemins utveckling betytt oändligt mycket och fört med sig stora fördelar, som på olika sätt förbättrat vår dagliga tillvaro. Men det gäller naturligtvis att bygga ut de skyddsnät som behövs för att människor skall kunna leva i trygghet och likväl använda de kemikalier som är nödvändiga i dagens samhälle. Samhället måste skaffa sig en bättre överblick över de kemiska ämnen och produkter som finns och används såväl i arbetslivet som på andra områden. I oppositionsställning krävde socialdemokratin år efter år att en särskild kemikommission skulle tillsättas för att arbeta med just dessa frågor, samordna och utveckla tryggheten. De borgerliga partierna motsatte sig lika envetet detta förslag. När socialdemokratin återkom i regeringsställning blev det en av de första åtgärderna för den nya regeringen att tillsätta kemikommissionen. Den arbetar nu. Dess uppgift är att anlägga en helhetssyn på användningen av kemiska ämnen och produkter och samordna de åtgärder på skilda områden som fordras om vi skall kunna nå en ökad säkerhet och effektivitet i kampen mot de kemiska riskerna. Forskningsinsatserna behöver intensifieras och kontrollfunktionerna byggas ut. Arbetet med produktregistret måste påskyndas. Ett system med förhandskontroll måste införas, så att nya ämnen inte får tas i bruk utan att deras egenskaper från hälsooch miljösynpunkt blivit ordentligt undersökta. Produktinformationen måste utvecklas genom förbättrade regler för märkning av skyddsblad. Den som kommer i kontakt med en produkt måste på ett enkelt sätt kunna få erforderlig information om hälsoriskerna och hur de kan undvikas. Kommissionen skall vidare lägga fram förslag om laboratorieorganisationen, föreslå utformning och inriktning av erforderlig utbildning, se över och anpassa gällande lagstiftning så att kraven på säkerhet kan tillgodoses samt föreslå de förändringar av nuvarande administration som kan erfordras för att sätta tyngd bakom kraven. Kommissionens arbete kommer att avslutas i slutet av detta år. Men redan under våren lägger kommissionen fram delförslag om fortsatt uppbyggnad av produktregistret och ett system för förhandsgranskning av nya kemikalier samt vissa förslag om utvidgad information om kemiska produkter. På få områden är det så nödvändigt att aktiva reformåtgärder sätts in som just på miljöpolitikens område. Det är nödvändigt att ständigt vara beredd att flytta fram positionerna. Det är nödvändigt, därför att forskning och utveckling ger oss ny kunskap och nya möjligheter att bedöma utvecklingen och dess avigsidor. Inom socialdemokratin har denna växelverkan mellan samhällelig utveckling och framsteg och människors från tid till annan ändrade värderingar alltid utgjort grunden för kraven på att ytterligare förändringar skall genomföras. På det sättet nalkas vi det som Ernst Wigforss kallar ”de provisoriska utopierna”. Just när vi har nått fram ett steg, flyttar vi våra utopier ett stycke längre bort. Vi är aldrig nära målet — men vi är ständigt längre bort från den ursprungliga utgångspunkten. På det sättet gäller det att föra miljöpolitiken framåt. På det sättet gäller det att ge välfärdsbegreppet och frihetsbegreppet ytterligare innehåll. Så läggs grunden för en god, framåtsyftande, progressiv miljöpolitik. Herr talman! Jag skall avslutningsvis säga några ord om idrott. I årets budget har idrottsrörelsen fått en kraftig uppräkning av sina anslag. Detta är ett uttryck för socialdemokratins vilja att ge idrottsrörelsen möjlighet att utöka sin verksamhet, att, som rörelsen själv formulerat målet, låta två bli tre. Detta är så mycket viktigare som den målsättning riksdagen lade fast 1970 under begreppet ”idrott åt alla” inte fullt ut har uppnåtts. De undersökningar som gjorts visar att olika aktiviteter inom idrotten ofta har ett samband med ålder, kön, utbildning och inkomst. När man kan konstatera att grupper som kvinnor, invandrare och handikappade är underrepresenterade inom dagens idrott, är det naturligt att särskilt understryka det angelägna i att idrottsrörelsen inriktar sina ansträngningar på att aktivera bl.a. dessa grupper. Utvecklingen av motionsidrotten och breddidrotten är viktiga inslag i en förebyggande hälsovård. Idrottsrörelsen har också en stor uppgift att fylla när det gäller att aktivera ungdomen. Vi vet att det finns få ting som drar till sig så stora skaror ungdomar som idrottsrörelsen. Också av det skälet är det viktigt och väsentligt att idrottsrörelsen ges förutsättningar och möjligheter att aktivera allt fler ungdomar. Inom kort börjar de olympiska spelen i Sarajevo. Världen runt blir det stor underhållning som förs in i människors vardagsrum genom radio och TV — elitidrott i dess främsta tappning. Det betyder skådespel och underhållning för miljoner och åter miljoner människor. Men för de aktiva idrottsutövarna är det resultatet av många års träning och försakelse. Elitidrott är också ett viktigt inslag i det totala idrottsutbudet. Därför är det angeläget, som regeringen säger i budgetpropositionen, att idrottsrörelsen genom olika åtgärder också skall underlätta möjligheterna för dem som vill ägna sig åt elitidrott. Naturligtvis finns det inom idrotten också en rad problem. Jag tänker på doping och användandet av otillåtna medicinska medel. Jag tänker på de braskande rubrikerna om stora pengar vid spelarövergångar. Jag tänker på diskussionen om utslagning av idrottsfamiljer. Allt som oftast dyker det upp propåer om att samhället bör ingripa mot detta. Men idrottsrörelsen är och förblir en fri folkrörelse. Som andra fria folkrörelser har idrottsrörelsen att själv lösa sina problem. Det ligger i folkrörelsers natur men också i en folkrörelses ansvar. Idrottsrörelsen måste ta itu med sina problem. Det ligger i de uppgifter som en så stor folkrörelse har. Detta krav har vi rätt att ställa. Jag är övertygad om att idrottsrörelsen har förutsättningar att leva upp till dessa krav.

Herr talman! En av de viktigaste naturliga tillgångarna i ett land är dess företagare. Utan dessa människor med sin vilja att satsa sig själva och sina resurser, att ta ansvar, hitta nya lösningar på problem kan inte ett samhälle gå framåt. Vi borde vara rädda om dessa kreativa människor. Det är alltid lätt att i efterhand säga att det var väl inte svårt att komma på den idén eller att utveckla det företaget. Det låg väl i tiden. Columbi ägg — en självklarhet efteråt, men inte innan. Inom idrotten talar man allt oftare om att det gäller för ledare och tränare att få de aktiva att känna sig motiverade för att de skall kunna prestera sitt allra bästa. Det borde vara alldeles uppenbart att de som är sysselsatta med att driva och utveckla företag i minst lika hög grad är beroende av att känna sig motiverade för att kunna prestera det där extra som verkligen behövs — inte minst i dessa kärva tider. Vi får inte betrakta företagandet som en självklarhet, som någonting som alltid fungerar felfritt och oavbrutet. Låt oss erkänna att det är en värdefull tillgång — en tillgång som vi inte kan vara förutan. Det som kännetecknar en god och riktig företagarmiljö är frihet och rimliga skatter. Man kan inte få ordentlig fart på produktionen om inte företagarna får arbeta i en miljö som stimulerar till investeringar och nya framåtsyftande satsningar. Statliga stödformer är inte vad näringslivet ropar efter. Nej, den bästa stödformen är en progressiv näringspolitik. De små och medelstora företagen spelar en alldeles avgörande roll för Sveriges näringsliv. Moderata samlingspartiets näringspolitik inriktas på att stödja och utveckla dessa företag, där personligt engagemang och personligt risktagande betyder så mycket när det gäller att tillföra landet nya resurser. Det är därför väsentligt att man underlättar grundandet av nya småföretag. Förmögenhetsbeskattningen av arbetande kapital i mindre och medelstora företag utgör i många fall en synnerligen allvarlig belastning. Regeringens drastiskt höjda förmögenhetsskatt leder till enorma påfrestningar för många småföretag. Soliditeten kommer att påverkas dramatiskt. I dessa företag finns det inte tillräckligt med likvida medel för att betala den ökade skatten. Varifrån skall då pengarna tas? Vi saknar i Sverige förvisso inte människor med förmågan att driva företag — driva lönsamma, sysselsättningsskapande företag. Vad vi saknar är en regering som inser att det inte är löntagarfonder, höjda förmögenhetsskatter, byråkrati, selektiva stödåtgärder etc. som bidrar till ett företagsvänligt klimat. Vid förra årets allmänpolitiska debatt påpekade jag att det faktiskt finns en verklighet utanför denna kammare, en verklighet där näringslivet skall existera. Där ute hjälper inga vackra ord om näringslivets betydelse. Där krävs i stället att de vackra orden följs av handling i samma anda. Aftonbladets politiske kommentator Gunnar Fredriksson skriver i en artikel om Frankrike, två år efter vänsterns maktövertagande, att verkligheten krossar president Frangois Mitterands drömmar. Just det. Vi kan inte ägna oss åt politiska drömmar när vi skall bedriva en lyckosam näringspolitik. Det gäller att med generella och rättvisa metoder vidmakthålla och stärka vårt näringslivs konkurrenskraft. Därmed lägger vi en grund för fortsatt utveckling av det svenska välfärdssamhället. Herr talman! När man talar om näringslivet, dess förutsättningar, villkor och utvecklingsmöjligheter måste man komma ihåg att detaljhandeln i högre grad än andra branscher är direkt beroende av den allmänna ekonomiska situationen och hur köpkraften utvecklas. En snabb ekonomisk återhämtning är av vital betydelse för detaljhandeln. En stagnerande handel ökar drastiskt arbetslösheten. Det är i detta sammanhang oroande att många tätorter vidtar omfattande trafikreglerande åtgärder utan att noga ha undersökt konsekvenserna för den handel och de tjänster utan vilka ett samhälle inte kan fungera på ett för medborgarna tillfredsställande sätt. Inom ramen för näringspolitiken måste man i större utsträckning än vad som hittills skett beakta och främja servicesektorn. Problemen är här i många fall desamma som inom den tillverkande industrin. Ju mer tekniskt komplicerade hjälpmedel industrin producerar för arbete, hem eller fritid desto viktigare funktioner får också välutbildade servicemän och hantverkare som kan svara för montering, underhåll och reparation. Med stigande levnadsstandard tenderar efterfrågan på skilda tjänster att öka. Alltför mycket av tjänsteproduktionen sker inom den offentliga sektorn. Det är nödvändigt att stat och kommuner prövar vilka servicefunktioner som de måste ansvara för. Den verksamhet som den offentliga sektorn svarar för utförs i alltför hög grad i egen regi. Det synes vara viktigare med egen regi än med god kommunal ekonomi. De feta tidningsrubrikerna som talar om goda vinster i ett antal stora börsnoterade exportföretag ger läsaren en felaktig bild av dagens svenska näringsliv. I de små och medelstora företagens kärva verklighet finns inga uppseendeväckande vinster. Där får man vara nöjd om siffrorna i verksamhetsberättelsen inte blir röda. Svensk småföretagsamhet ser fram emot den aviserade förnyelsepropositionen. I den har industriministern en chans att med nya kraftfulla tag korrigera regeringens industripolitiska kurs. Herr talman! Svenskt näringsliv behöver den moderata näringspolitiken för en fortsatt lyckosam utveckling till gagn för Sverige och svenskarna.

Herr talman! Rapporterna om förbättringar för svensk industri kommer nu slag i slag. När representanter för de svenska stålverken sammanträdde i samband med Hindersmässan i Örebro, framhölls det att Sverige var ett av de få industriländer som kraftigt ökade sina leveranser av stål under 1983. Uppgången för handelsstålet var 12 90 och för specialstålet 8 26. Importen av stål till Sverige minskade förra året med ca 4 96, medan exporten ökade med 12 96. Efterfrågan på hemmamarknaden steg väsentligt, och det har sin orsak i verkstadsindustrins ökade produktion för export. Stålförsäljningen till EG-länderna noterade ett ordentligt uppsving, liksom försäljningen till USA. Sveriges exportöverskott av handelsfärdigt stål motsvarade 5 miljarder kronor. Jag tycker att det är skickligt när exempelvis mindre handelsstålverk i Sverige i den nuvarande situationen konstaterar en betydligt ökad försäljning i Västtyskland. Från den här sammankomsten som jag talar om meddelades det också att svensk stålindustri, trots att den internationella stålkrisen väntas fortsätta för tionde året i rad, har goda möjligheter att erövra nya marknadsandelar. I den här för stålverken stimulerande situationen motionerar Dalarnas socialdemokrater bl.a. om åtgärder för tryggande av verkens stålskrotsförsörjning. Det är en för viktig fråga för att den skall få slarvas bort. Vid sidan av devalveringen utgör branschens omstrukturering en förklaring till framgångarna. Från massaindustrin bekräftas en stor ökning av exporten under 1982. Det skeppas massa på löpande band, och alla tecken tyder på att konjunkturen kommer att bestå och att även 1984 blir ett bra massaår. De statliga företagen SSAB, LKAB och Statsföretag redovisar också hyggliga vinster. Jag skulle kunna fortsätta att ge exempel från bl.a. verkstadsindustrin. Devalveringen har medverkat till resultatet. Naturligtvis bidrar den begynnande internationella konjunkturförbättringen — det finns det ingen anledning att förneka. Men därutöver måste man understryka att hanteringen av situationen har varit en annan än under de borgerliga regeringsåren. Budgetförslaget har fått ett i stort sett gott mottagande. Förväntningarna om ökad sysselsättning stegras, inte minst genom uppgifter från länsarbetsnämnderna. Det här har tydligen blivit för mycket för en del borgerliga kretsar. I ett av mitt hemläns lokala blad kunde man häromdagen läsa en av dessa ”cirkulärinsändare”, som förekommer då och då, i syfte att skapa opinion. Den här insändaren var signerad av en moderat. Tre fjärdedelar av insändaren är knappast värd att omtalas nu — finansplanen beskrevs som glättad och innehållslös, budgetunderskottet och utlandsupplåningen beskrevs som ett verk av socialdemokraterna ensamma. En sådan här spekulativ insändare förutsätter att läsarens minne är kort, så kort att det skall vara helt bortglömt vem som var ekonomiminister längsta tiden under de sex år när statens budgetunderskott växte enormt och den stora utlandsupplåningen skedde. Den sista delen av insändaren behandlade emellertid löntagarfonder med all den hätskhet som vissa moderater kan vara mäktiga. Löntagarfonder var minsann vår tids form av Älvsborgs lösen, och det var våra barn och barnbarn visatti pant. Det var den horribla slutsatsen. Moderaterna betraktar tydligen löntagarfonder som en katastrofal frihetsinskränkning för dem själva och dem närstående kretsar. Däremot oroas man inte ett spår av den tilltagande maktkoncentrationen inom företagarvärlden. Västerns länder domineras i dag av något hundratal multinationella företag, som säkert blir bara färre och färre. Sverige har en tätplats i denna koncentration. Det finns alla skäl att påtala detta för ungdomarna i dagens Sverige, de många historielösa som kanske påverkas av moderaternas och vissa arbetsgivares intensiva propaganda. Under några årtionden byggdes det upp ett skyddsnät för vår välfärd i detta land. Det vill moderaterna riva sönder. Landstingen blir utsatta i den ”omtanken”, statens och kommunernas inkomster skall skäras ned. Sedan är det fritt fram för det privata näringslivet att exploatera vårdoch omsorgsbehoven. Intressekonflikter mellan grupper framställs som påhitt av människor engagerade i fackföreningsrörelsen, de s.k. pamparna. ”LO-borgen” och facket skall man spotta på när det gäller moderaternas vakthållning kring samhällets starkaste grupper. Inte ett kritiskt ord om ”klippen”, om maktkampen, om utländska intressens aktieköp i Sverige framförs från den moderata kanten. Även om goda förbättringar kan noteras för svensk industri är inte orosmolnen borta. I Kopparbergs län känner vi oron för vad omstruktureringen av specialstålsindustrin kan medföra. Sannolikt blir det färre arbetstillfällen. Byggarbetsmarknaden är svag hos oss, och ett stort antal byggnadsarbetare går arbetslösa. Det är inte tillfredsställande. Min partivän Bengt-Ola Ryttar kommer senare att redovisa synpunkter i denna fråga. På kort sikt kan vi i regeringspartiet hoppas att pressa ned arbetslösheten under 3 90 totalt sett. Det får inte förleda oss att tro att vi i längden på något självklart sätt skulle vara förskonade från de ekonomiska och politiska krafter som fått så förödande effekter för alla löntagare i andra starka industriländer. Man vågar nog tvärtom påstå, att om vi misslyckas att återställa balansen i vår ekonomi och om den olyckan kombineras med en borgerlig valseger i nästa års val, ja, då ger det underlag för en inte särskilt djärv prognos att Sverige har en arbetslöshet på omkring 8 26 om fem år! Det är därför, herr talman, som löntagarna måste ta ansvar för varandra. Från annat håll skall man inte vänta något överdrivet intresse.

Herr talman! Tyvärr kan jag inte ge samma ljusa beskrivning av situationen i fråga om näringsliv och sysselsättning i Västmanland som den Yngve Nyquist gav beträffande sitt län, Kopparbergs län. Västmanland är Sveriges mest industrialiserade län. En bit in på 1970-talet hade länet fortfarande en mycket stabil arbetsmarknad och redovisade en låg arbetslöshet. Men efter mitten av 1980-talet har industriproduktionen och konjunkturen stadigt pekat nedåt. Detta i kombination med strukturförändringar inom länets basnäringar — gruv-, järn-, stål-, metalloch skogsindustri — har resulterat i att arbetslösheten ökat under de senaste åren. Västmanland har i detta hänseende drabbats mycket hårt. Länet redovisar i dag en av de högsta arbetslöshetssiffrorna i landet. Endast Norrbottens län skiljer sig på ett mera markant sätt med en ännu dystrare arbetsmarknadsbild. Att stora delar av Västmanland har en mycket ensidig näringsstruktur är en av grundorsakerna till att problemen hopar sig och arbetslösheten tilltar. Detta drabbar i sin tur hårt de orter som endast har en enda industri av omfattning och som i ett visst läge tvingas lägga ned verksamheten eller minska sin arbetsstyrka. Under senare år har detta drabbat många orter i Västmanland, t.ex. Norberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Kungsör. Under de senaste veckorna har arbetsmarknadsläget ytterligare försämrats genom de indragningar som varslats i Fagersta och Arboga. Mycket talar för att den redan nu besvärliga arbetsmarknadssituationen kommer att förvärras ytterligare. För Västeråsregionen ter sig sysselsättningssituationen något ljusare. Västerås, som har ett något mer differentierat näringsliv, är inte lika sårbart. Gemensam för hela Västmanland är bilden av en stor andel arbetslösa ungdomar. Ungdomsarbetslöshetens omfattning framgår också av den statistik som anger att andelen personer under 25 år i beredskapsarbete är drygt två tredjedelar. Av de nu arbetslösa är en stor andel kvinnor. Herr talman! Att bara redovisa synpunkter och siffror för att belysa hur illa ställt det är med arbetsmarknaden löser inga problem. Det som betyder något är de aktiva åtgärder som från olika håll vidtas i avsikt att skapa fler jobb. Det är i många fall politikerna, främst regering och riksdag, som genom olika beslut skapar underlag för den utveckling som sker inom produktion och sysselsättning. Det finns därför anledning att i dag påminna den socialdemokratiska regeringen om de löften som socialdemokraterna rundhänt gav människorna i 1982 års valrörelse, så även i Västmanland. Nedläggningshotade företag skulle räddas, bostadsbyggandet skulle öka, arbetslösheten skulle minska. Vi behöver inte se mer än till utvecklingen i mitt län för att kunna konstatera vad det blev av socialdemokraternas vallöften. Sysselsättningsläget har förvärrats, byggandet har minskat, arbetslösheten har ökat avsevärt. Under pågående uppgång i konjunkturen ökar arbetslösheten. Det varslar om att ytterligare problem kommer att växa fram när vi går in i nästa lågkonjunktur — och förr eller senare gör vi det. Regeringens politik har resulterat i en utveckling på sysselsättningens område som är precis den motsatta mot vad man lovade i valrörelsen. Det från sysselsättningssynpunkt mest negativa som regeringen drivit igenom, med kommunisternas hjälp, är införandet av kollektiva löntagarfonder. Inga andra politiska beslut har så negativt påverkat viljan till investeringar och därmed möjligheterna att skapa fler och trygga jobb — inte minst på småföretagarsidan. Folkpartiet kräver att beslutet om kollektiva löntagarfonder rivs upp. Det blir resultatet, om vi och de andra icke-socalistiska partierna vinner valet 1985. Att avskaffa löntagarfonderna skulle vara det bästa stödet och den säkraste garantin för nya investeringar inom hela näringslivet. Endast genom en sådan politik kan jobben tryggas och nya arbetstillfällen beredas. Beslutet om kollektiva löntagarfonder måste rivas upp. En annan åtgärd som skulle vara ett stöd för en regional utveckling inom Bergslagsområdet vore att ändra stödområdesindelningen, så att kommuner som Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg ingick i stödområde B i stället för som nu område C. Herr talman! Sedan 1960-talet har Västmanland tappat ett stort antal arbetstillfällen inom den statliga sektorn — senast genom nedläggningen av Västmanlands flygflottilj, F 1, på Hässlö. Jag finner det angeläget att i dag påminna regeringen om det uttalande som riksdagen gjorde i samband med beslutet om flygflottiljens nedläggning. Jag citerar ur riksdagsprotokollet från den dag då man fattade beslutet om flottiljens nedläggning: ”Riksdagen finner det angeläget med statliga insatser för att söka kompensera Västeråsregionen för förlusten av F1. Riksdagen förutsätter därför att regeringen uppmärksamt följer sysselsättningsutvecklingen inom regionen och med all kraft tar itu med de problem som uppkommer genom att flottiljen läggs ned.” Det är dags att regeringen med all kraft börjar infria det som riksdagen uttalat sig för i mycket klara ordalag. Arbetsmarknadsläget i Västmanland har inte blivit bättre med en socialdemokratisk regering. Tvärtom har situationen förvärrats. Det räcker inte med rundhänta löften i en valrörelse. Herr talman! Det behövs en fast och målmedveten politik. Den politiken förs inte i dag.

Herr talman! Vi hade hoppats att vi i årets allmänpolitiska debatt skulle kunna visa upp en positivare bild av läget i Värmland än vad som är fallet. Vi hade hoppats att arbetslösheten skulle ha dämpats och att sysselsättningen åter tagit fart på allvar i länet. Så har inte blivit fallet, även om det finns positiva tendenser på många områden. Men faktum är att nära 10000 människor — eller 6,7 70 — saknade arbete i Värmland vid årsskiftet. Dessutom var 3749 personer sysselsatta i olika former av beredskapsarbete, detta trots att det har satsats mer än någonsin på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vilket bl.a. betyder att 600 fler personer var sysselsatta i beredskapsarbete vid årsskiftet 1983-1984 än vid föregående årsskifte. Detta understryker de mycket djupgående strukturella problem som är förknippade med arbetsmarknadssituationen i Värmland. Det understryker också att extraordinära åtgärder måste sättas in, om problemen skall kunna bemästras i vårt län. Den allvarligaste krisen upplever vi just nu i Storfors, som riskerar att bli utplånat i samband med omstruktureringen av specialstålsindustrin. Här måste i första hand berörda företag, men också samhället, ta sitt ansvar för att garantera Storfors existens även i fortsättningen. Vi har från socialdemokratiskt håll i olika motioner också framfört dessa krav. Herr talman! Storfors är en utpräglad bruksort. Orten har förlorat ca 800 arbetstillfällen sedan början av 1970-talet — det senaste varslet om uppsägning av 140-160 anställda ej medräknat. Dessutom vet vi inte vad som kan bli följden av den uppgörelse som har skett mellan de olika tillverkarna av rostfritt stål. Enligt alla bedömningar kommer sysselsättningen i Storfors även i detta sammanhang att drabbas. I det läget är det självfallet mycket svårt för kommunalpolitiker, länsmyndigheter och övriga berörda — t.ex. serviceföretag — att planera för framtiden. Värmland är ett län, vars industristruktur i mycket hög grad präglas av de s.k. basnäringarna. Problemorterna har blivit många på senare år till följd av den strukturförändring som har skett och som fortgår inom dessa näringsgrenar. För ett och ett halvt år sedan var det Lesjöfors som befann sig i kris. I dag är det Storfors. I början av den här veckan meddelades från huvudkontoret i Uddeholm att 22 av företagets anställda skulle bortrationaliseras. I Värmland har vi förlorat ca 3 000 arbetstillfällen på tio år enbart inom stålindustrin, vilket självfallet satt djupa spår i sysselsättningen på bruksorterna. Förutom Storfors och Lesjöfors har även Hagfors, Munkfors, Björneborg och Filipstad drabbats. Vi är medvetna om att vi inte är ensamma om att ha bekymmer av detta slag. Också andra orter med samma näringsstruktur och även andra branscher har drabbats. Problemen här är dock större jämfört med enstaka orter eller industrigrenar. Men oavsett hur man mäter förändringarna är det ändå så, att de delar av Värmland som räknas till Bergslagen har särskilt stora problem — ett förhållande som f. ö. gäller hela Bergslagen. Industriministern har i frågesvar i riksdagen den 12 januari utlovat speciella insatser för de drabbade orterna i Bergslagen. Det gäller bl.a. tillsättandet av en särskild delegation, något som har efterlysts i motioner från flera län. Vi är medvetna om att regeringen är införstådd med de problem som jag har pekat på. Jag vill ändå understryka att vi betraktar det som mycket angeläget att den speciella delegationen snarast utses, vars uppgift skulle vara att kartlägga problemen och att komma med förslag till åtgärder. Behovet av speciella åtgärder kan knappast vara större än det är på de aktuella bruksorterna i Bergslagen. Herr talman! Som jag inledningsvis anförde finns det, strukturkrisen till trots, också positiva tendenser när det gäller arbetsmarknaden i Värmland. Många industrier går bra och kan notera en god orderingång. Pappersoch massaindustrin, som särskilt har gynnats av devalveringen, ökar sin produktion och försäljning. Tyvärr ger detta endast i obetydlig utsträckning utslag i form av en nettorekrytering av personal. Också sågverksindustrin noterar en god orderingång och har full sysselsättning, även om flera sågverk har problem med råvarutillgången. När det gäller verkstadsindustrin ökar kapacitetsutnyttjandet. Här kan man sannolikt räkna med en viss rekrytering, i första hand av yrkesarbetare och bättre utbildad arbetskraft. Som ett exempel på detta kan jag nämna Telis fabriker i Kristinehamn, som enligt uppgift har behov av 10-12 civilingenjörer. Det har dock varit svårt att besätta dessa tjänster. Det har nämligen varit svårt att skaffa lämpliga arbeten till medföljande make. Här tangerar vi f.ö. ett annat problem, nämligen den i hela länet markanta bristen på lämpliga arbeten för kvinnor. I Kristinehamn, som är aktuellt i det relaterade fallet med Teli, har man dessutom mist en typiskt kvinnlig industri med ett fyrtiotal anställda, nämligen charkuterifabriken Saltmästaren. Det är alltså viktigt att även i fortsättningen eftersträva ett mer differentierat näringsliv i Värmland. Här kan vi också skönja en viss optimism bland länets företagare, vilka nu vill investera i såväl gamla som helt nya objekt — detta f. ö. i en sådan utsträckning att de lokaliseringsmedel som tilldelats länet inte räcker till. Detta är allvarligt och kan medföra problem när det gäller att utnyttja den pågående högkonjunkturen. Dessutom kan ett stort antal kända investeringsobjekt inte realiseras på grund av bristen på lokaliseringsmedel. Detta är en ny situation för Värmland, som under senare år aldrig haft brist på lokaliseringspengar, men däremot på lämpliga objekt. I vår Värmlandsmotion har vi också påtalat detta och begärt större anslag. Självfallet är det också angeläget att det innevarande årets anslag fylls på, så att inga projekt behöver läggas åt sidan på grund av brist på lokaliseringsmedel. Initiativ från länsmyndigheterna i detta ärende har också tagits, och jag förutsätter att regeringen ser positivt på önskemålen och beviljar de medel som erfordras. Ett annat krav som vi också ställer i vår motion är återinförande av det 50-procentiga statsbidraget till projekteringskostnader. Detta skulle, menar vi, stimulera till en ökning av antalet projekt, såväl bland enskilda som bland kommuner. Byggnadsverksamheten i länet har varit låg och arbetslösheten bland byggnadsarbetarna mycket hög. Genom aktiviteter inom den s.k. ROT-sektorn har man fått fram en del byggnadsjobb — dock inte tillräckligt — och vi har i vår Värmlandsmotion pekat på de behov av byggnadsinvesteringar som finns inom olika statliga förvaltningar och som, om de startades, avsevärt skulle lindra byggarbetslösheten. I detta sammanhang vill jag också med tacksamhet notera att regeringen har tillgodosett ett av våra tidigare krav i vår Värmlandsmotion, nämligen statsbidrag till tidigareläggningar av landstingskommunala projekt. Därigenom kommer byggandet av lokala sjukhem att kunna igångsättas under året, dels i Storfors, dels i Årjäng. Herr talman! Som framgått av vad jag sagt krävs det samhälleliga insatser i många olika former om den nära 7-procentiga arbetslösheten i Värmland skall kunna nedbringas. För att största möjliga effekt skall erhållas är det angeläget att de regionalpolitiska satsningarna samordnas. I regioner där samhällsutvecklingen genom strukturomvandlingen har slagit så hårt som i Värmland måste resurser sättas in för att lindra verkningarna, och det är då avstörsta vikt att satsningarna kompletterar varandra. Regionalpolitiskt stöd till utbyggnad av befintlig eller till etablering av ny industri bör därför samordnas exempelvis med satsningar på transportsektorn, framför allt en upprustning av vägnätet. I en motion har några värmländska socialdemokratiska riksdagsledamöter tagit upp denna aspekt på regionalpolitiken och bl.a. som exempel tagit riksväg 62 genom Klarälvsdalen. Denna väg betecknas som en pulsåder genom Värmland, efter vilken de stora och viktiga värmländska industrierna är belägna. Vi har Forshaga, Deje, Munkfors och Hagfors, där alla är hänvisade till denna väg. På grund av den aktuella vägens delvis mycket dåliga standard, med bl.a. flera mils hastighetsbegränsningar, åsamkas industrierna onormalt stora transportkostnader, vilket är oacceptabelt i det rådande konkurrensläget. Detta förhållande inverkar självfallet menligt på eventuell nyetablering av företag i dessa bygder, och det försvårar också turismens utbyggnad, vilket framför allt i den övre delen av Klarälvsdalen är en aktuell och viktig fråga. Det är med tillfredsställelse vi noterar den kraftiga höjning av anslaget till underhåll och upprustning av vägnätet som finns i årets budgetproposition. Det är också vår förhoppning att Värmlands län, mot bakgrund av dess allvarliga sysselsättningspolitiska situation, skall få en tilldelning av detta anslag som möjliggör upprustning och ombyggnad av framför allt de vägar som har störst betydelse för industrins utveckling. Herr talman! Låt mig notera ytterligare en positiv sak i årets budgetproposition. Det gäller statsbidragen till enskilda vägar, där man föredömligt snabbt återställt och i vissa fall t.o.m. förbättrat den i föregående års budgetproposition föreslagna och av riksdagen beslutade sänkningen av statsbidragen från 70 till 50 Ze. Detta var vi från Värmland mycket bekymrade för, eftersom vi ansåg att det drabbade framför allt skogslänen, med en stor andel skogsbilvägar. Sålunda redovisade t.ex. Värmland 470 mil enskilda vägar; framför allt kommunerna Sunne, Torsby och Arvika hade en mycket stor andel av dessa. Vid ett genomförande av det förslag till differentierade bidrag som nu föreligger och som skulle gälla fr.o.m. 1985 torde huvuddeln av det enskilda vägnätet, bl.a. skogsbilvägarna, återigen bli berättigade till ett 70-procentigt statsbidrag. Dessutom ges möjligheter för ytterligare vägar, som hittills inte fått något bidrag alls, att bli bidragsberättigade. Herr talman! Med det anförda har jag velat belysa en del av de problem som vi f.n. har att brottas med i Värmland. Men jag har också velat peka på de positiva tendenser som vi nu kan registrera inom vissa delar av industrin och näringslivet i övrigt. Den socialdemokratiska regeringen har tidigare varit lyhörd för de förslag till åtgärder som framförts för att man skall komma till rätta med den svåra situation som råder på arbetsmarknaden i Värmland. Det är vår förhoppning att regeringen kommer att vara det även i fortsättningen.

Herr talman! Trafikpolitikens syfte är att erbjuda medborgarna och näringslivet transporter till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Detta innebär att samhället garanterar en grundläggande transportförsörjning genom att bygga bl.a. flygplatser och vägar och bekosta sådana delar av järnvägsnätet som i företagsekonomiskt hänseende är olönsamma. Folkpartiet menar att det i vissa avseenden nu finns anledning att göra justeringar i gällande trafikpolitik och därmed sammanhängande reglering, detta utan att grunderna för 1979 års beslut ändras. Folkpartiet finner att tiden nu är mogen att ifrågasätta om det längre är rimligt att ställa renodlat företagsekonomiska krav på SJ. De krav som staten i dag ställer på SJ är att företaget skall täcka kostnaderna för den trafik som staten bestämmer att SJ skall bedriva. SJ:s kostnader utgörs av driftkostnader och avskrivningar. Därvid uppräknas investeringarna till nuvärdesbelopp. SJ:s intäkter utgörs av inkomsterna från trafiken samt den ersättning staten betalar för exempelvis det olönsamma tågnätet. Förutom att SJ skall täcka sina kostnader genom intäkter och ersättningar från staten skall man lämna ett ”överskott”, motsvarande statens normallåneränta på det s.k. statskapitalet. Detta innebär att gjorda investeringar i infrastruktur — dvs. alla fasta anläggningar inkl. räls, signaler, broar etc. — skall lämna ett finansiellt överskott inom järnvägstrafiken. Motsvarande krav ställs inte på andra trafikgrenar, varken på vägar, flyg eller sjöfart. Som exempel kan nämnas att återanskaffningsvärdet när det gäller det statliga vägnätet i 1982 års kostnadsnivå uppgår till ca 200 miljarder kronor, en summa på vilken det alltså inte ställs något förräntningskrav alls. SJ äger såväl det rullande materialet som infrastrukturen — till skillnad från Övriga trafikgrenar, som betalar ersättning för utnyttjandet av den för dem aktuella infrastrukturen. Biltrafiken erlägger vägskatt, flyget landningsavgifter och sjöfarten hamnavgifter. Särskilt vid en jämförelse mellan vägtrafiken och SJ torde kostnaden för infrastrukturen utfalla till SJ:s uppenbara nackdel. SJ kan inte heller som ”vanliga företag” upphöra med viss del av sin verksamhet eller självständigt besluta om prissättning. Dessa och andra frågor kräver statens medgivande, och statens beslutsunderlag är då, som jag sagt, bara delvis företagsekonomiskt betingat. Såväl problemet med infrastrukturkostnaderna som beslutsstrukturen för SJ leder oss till det ställningstagandet att det inte längre är rimligt att ställa renodlat företagsekonomiska avkastningskrav på SJ, utan det finns i stället skäl att försöka finna nya lösningar på SJ:s eviga ekonomiska bekymmer. Detta innebär självfallet inte att staten skall avstå från kravet att SJ skall drivas med kostnadseffektivitet i verksamheten. För att kunna skilja på vad som skall anses vara samhälleliga resp. företagsspecifika kostnader och intäkter menar vi att man bör undersöka om det är lämpligt och möjligt att dela upp SJ:s verksamhet i två delar: en del som svarar för driften av järnvägstrafiken och en annan del som ansvarar för infrastrukturen. Denna tanke har väckts i tidigare sammanhang, men ännu inte varit föremål för någon mer ingående utredning. Skälet till att en uppdelning bör övervägas är att järnvägstrafiken inte kommer att kunna förränta och avskriva investeringarna i infrastrukturen med bara intäkter från personoch godstrafik, om den skall utföra den trafikering som staten kräver — lika litet som t.ex. vägtrafiken skulle klara det kravet. En uppdelning av SJ skulle kunna innebära att infrastrukturen bildar ett självständigt verk av det slag som vägverket utgör. Järnvägstrafiken skulle drivas av ett från verket fristående SJ. På motsvarande sätt som vägverket i dag finansieras via skattemedel skulle ”järnvägsverket” också finansieras. Möjligheter skulle finnas för från SJ fristående järnvägsföretag att utnyttja verkets anläggningar. Staten skulle då som nu kunna ”köpa” järnvägstrafik på vissa bansträckor, vilka det inte är företagsekonomiskt motiverat att driva. Den av oss här skisserade modellen skall ses som en utgångspunkt för en mer omfattande diskussion om SJ:s framtida struktur. Herr talman! Med några få ord vill jag beröra nykterheten och trafiksäkerhetsfrågorna. I arbetet för ett mera trafiksäkert samhälle gör de frivilliga organisationerna en betydelsefull insats. Genom sin folkrörelsekaraktär har de möjlighet att nå ut med information, som kan skapa en bredare opinion för trafiksäkerhetsinsatser. Det är därför synnerligen angeläget att de medel som NTF får till sitt förfogande kommer de enskilda organisationerna till del. Omfördelningen av trafiksäkerhetsmedel får inte innebära en förändring av aktiviteter inom trafiknykterhetsområdet. ”TSV:s delkampanj 84 trafiknykterhet” måste trots överflyttningen av medel ges samma omfattning som tidigare kampanjer. En kraftig förbättring på detta område skulle verksamt bidra till att minska statens utgifter. Här behövs information och åter information och kampanjer i massmedia. Det råder officiellt allmän enighet om att trafiken är en av de sektorer i samhället som måste hållas fri från alkohol. Ändå utgör de alkoholbetingade trafikolyckorna ett betydande problem, som inte heller synes minska till följd av den skärpning av allmänhetens inställning till brott mot lagstiftningen på alkoholområdet som faktiskt kunnat iakttas under senare år. Det finns anledning att räkna med att trafiknykterhetslagstiftningens utformning spelar stor roll för omfattningen av de alkoholbetingade trafikolyckorna. Vetenskapliga försök som genomförts bl.a. i Danmark ger vid handen att körförmågan hos bilförare klart försämras redan vid en promillehalt på 0,2 å 0,25. I vårt land är gränsen för rattonykterhet så hög som 0,64 900 — jag räknar då med 0,5 Zoo plus en felmarginal om 0,14 9te. Det finns med hänsyn härtill anledning att närmare pröva en sänkning av den nedre gränsen för rattonykterhet. Herr talman! De tankar som jag här har skisserat återfinns i våra motioner angående trafikpolitiken och trafiksäkerheten. Vi är övertygade om att de förslag som vi där framför skulle förbättra trafikförsörjningen och trafiksäkerheten i vårt land.

Herr talman! Årets allmänpolitiska debatt, som nu närmar sig slutet, har på många väsentliga punkter varit klargörande för svenska folket. På mindre än en halv mandatperiod har den socialdemokratiska regeringen inlett en ekonomisk politik med många och snabba positiva resultat — en politik som framför allt gett svenskt näringsliv den nödvändiga stimulans som saknades under de borgerliga regeringsåren. Klarast kan vi utläsa detta på att vi nu kommit ur de tidigare nolltillväxtåren, vilka var kännetecknande för den borgerliga regeringstiden. Nu kan vi åter notera en välgörande produktionsuppgång. Rikspolitiska åtgärder är direkt avgörande för vårt näringslivs utveckling, och då inte minst för exportindustrins. Trots detta har vi branscher och orter i vårt land som dras med stora problem. I en länsmotion till årets riksmöte har vi socialdemokrater i Västmanland beskrivit de problem som hör till vardagen i vårt högindustriella län. I motionen pekar vi på den sårbarhet som många av länets kommuner har på grund av ensidigheten i näringslivet och beroendet av en enda bransch. Framför allt är det i våra bruksorter — Surahammar, Hallstahammar, Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg — som problemen nu hopar sig. Men detta gäller även KAK-regionen —- med kommunerna Köping, Arboga och Kungsör — som under senare år fått vidkännas svåra problem på arbetsmarknaden genom neddragningar vid ett flertal företag, bl.a. FFV i Arboga och Tour & Andersson i Kungsör. De krav på samhälleliga åtgärder som vi framför i vår motion är därför väl motiverade, och givetvis förutsätter vi att våra krav på aktiva insatser också kommer att infrias. Liksom i andra län har vi såväl positiva som negativa företagsutvecklingar. Det mest positiva för vårt län är ASEA och Asea-Atoms verksamhet. Det är med tillfredsställelse vi uppmärksammar att energiminister Birgitta Dahi kommer att leda en delegation till Ungern för att medverka i marknadsföringen av Asea-Atoms kärnvärmereaktor Secure. Detta kan få stor betydelse såväl för Asea-Atom som för Västeråsregionen. Ungdomsarbetslösheten har i vårt län som i andra län utgjort ett av de större problemen. Genom regeringens insatser i form av inrättande av ungdomslag kan vi nu dess bättre se betydligt ljusare på den problematiken. Den entusiasm och idérikedom våra kommuner i länet visat i förberedelserna för att kunna ta emot ungdomarna med meningsfyllda arbetsuppgifter är av mycket stor betydelse. Samtliga våra kommuner har lyckats nära nog hundraprocentigt med sin uppgift. Herr talman! För några veckor sedan träffades en principöverenskommelse mellan ägarna till de svenska specialstålsföretagen innebärande en samordning av produktionen av rostfritt stål. Innan jag övergår till att beskriva den situation som framför allt Fagersta kommun nu upplever, vill jag i anslutning till principöverenskommelsen understryka den oro som 1700 Fagerstaanställda känner över den föreslagna ägarfördelningen. Den innebär en 50-50-delning av ägandet mellan Avesta och Sandvik. Konsekvenserna av detta kan mot bakgrund av gällande arbetsrättsliga regler bli att de tidigare Fagerstaanställda får en icke önskvärd särbehandling. Av industriministerns frågesvar här i kammaren tidigare i dag har jag fått den uppfattningen att industriministern kommer att medverka till att det inte blir några olyckliga konsekvenser för de anställda. I svaret anför industriministern bl.a. följande: ”Enligt vad jag har erfarit är Avestaledningen väl medveten om detta och undersöker också möjligheterna att finna en lösning som undanröjer eventuella nackdelar i detta sammanhang för de anställda i bolaget.” Detta uttalande är för oss i Fagersta mycket viktigt. Herr talman! Frågan om en omstrukturering av den svenska specialstålsindustrin har under lång tid utretts och diskuterats inom branschen. Enigheten torde också vara stor om betydelsen av att få en omstrukturering genomförd. Därför blev tillkännagivandet av den träffade principöverenskommelsen inte heller någon överraskning för oss. Vad som däremot har överraskat oss och skapat stor oro i vår byggd är de uppgifter, om än obekräftade, som har lämnats om att Fagersta utpekats såsom den ort som kommer att drabbas hårdast av denna omstrukturering. En neddragning med 1000 arbetstillfällen har nämnts. Mot bakgrund av de neddragningar som Fagersta tidigare fått vidkännas med tillhopa 1300 färre sysselsatta under de senaste tio åren skulle en ytterligare drastisk nedskärning bli förödande. Redan nu är situationen på arbetsmarknaden i Fagerstaregionen djupt oroande med en arbetslöshetssiffra långt över riksgenomsnittet. Oavsett vad det slutliga resultatet blir efter ett genomförande av den beslutade omstruktureringen är omedelbara extraordinära insatser nödvändiga, om inte en hel byggd skall tillåtas att förblöda. Trots omfattande näringslivsinsatser på såväl kommunal som regional nivå har den negativa utvecklingen inte kunnat brytas. Vid uppvaktningar på central nivå har stor förståelse för våra problem uttalats, men tyvärr har konkreta insatser uteblivit. Vid den omstrukturering som nu planeras är det helt klart att ett stort socialt ansvar vilar på den ägargrupp som nu frånträder stålrörelsen. Löften från Fagersta AB:s ägare har också lämnats om aktiv medverkan till nya verksamheter. Av de besked som vi hittills har erhållit är det som först kan komma i fråga en i sammanhanget småskalig verksamhet. Den motsvarar på intet vis tidigare och aviserade bortfall av arbetstillfällen. Men givetvis fortsätter vi att ställa krav på kraftfulla insatser från ägarnas sida. Vi förutsätter att dessa insatser kommer till stånd i samverkan mellan kommunerna och de fackliga organisationerna. Betydelsen av det planerade Bruksinvest skall heller inte glömmas i sammanhanget. I flera motioner till årets riksmöte har krav framställts om inrättande av en Bergslagsdelegation, med uppgift att kartlägga situationen och komma med förslag till åtgärder för bruksorterna i Bergslagen. Tillsättandet av en sådan delegation brådskar och uppdraget måste erhålla högsta prioritet. Teknisk och ekonomisk expertis bör snabbt sättas i arbete för att ta fram förslag till en långsiktig lösning av sysselsättningsfrågorna inom drabbade bruksorter i Bergslagen. Tryggheten för tusentals människor är hotad och ingen tid får förspillas. Herr talman! Vårt samhälle kan inte ha råd att lämna den resurs som Bergslagens friställda och yrkeskunniga arbetskraft utgör. Likaså vore det samhällsekonomiskt kortsynt att inte också i framtiden dra nytta av de välplanerade samhällen som våra bruksorter i Bergslagen utgör. I Fagersta och i övriga bruksorter i Bergslagen ställer vi nu stora förväntningar på snabba insatser från vår socialdemokratiska regering.

Herr talman! I denna debatt har riksdagens ledamöter tillfälle att belysa problem och möjligheter i landets olika delar. Då jag kommer från norra Älvsborgs län skall jag belysa denna länsdel med dess bakgrund, nuvarande situation och förmodad utveckling. I den här delen av landet dras vi, som i övriga landet, med arvet efter de sex borgerliga åren i form av arbetslöshet som flerdubblades under dessa, för svensk politik, så olyckliga år. Men efter regeringsövertagandet 1982 börjar man nu skönja resultatet av den förda politiken. Nedåtgående kurvor börjar vända uppåt igen. Framtidsutsikterna ter sig numera ljusare än på många år, även om många problem återstår. På arbetsmarknaden har en uppgång kommit till stånd med 3000 arbetstillfällen sedan 1982. Varslen minskar. Arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin ökar. Sjöfarten på Vänern utvecklas positivt. Postorderföretagens verksamhet ökar kraftigt. Skogsindustrins problem har vänts i framgång. Storindustrier som SAAB och Volvo Flygmotor i Trollhättan utvecklas och har ökat sin produktion. Företaget Topp-Frys i Brålanda satsar på en kraftig utbyggnad. Även inom tekoindustrin förväntas viss utveckling. Men trots de åtgärder som hittills vidtagits och trots de ljusningar som kan förmärkas, kvarstår många problem. Arbetslösheten är fortfarande hög i länet, med 8400 arbetslösa vid årsskiftet. Värst drabbat är Åmåls kommun med en arbetslöshet av 7,9 20 av den förvärvsarbetande befolkningen. Detta inger oro inför framtiden, och det krävs extraordinära åtgärder för att få fram fler jobb till Åmål. Även i de flesta andra Dalslandskommuner är arbetslösheten oroande med Dals-Ed som har 6,496, Bengtsfors 4,86 och Mellerud 5,5 Ze arbetslösa av den förvärvsarbetande befolkningen. Denna arbetslöshet är så hög att den måste uppmärksammas. Dalslands läge intill den norska marknaden ger klara utvecklingsmöjligheter. Utvecklingsfonden har genom samarbete över riksgränsen påvisat resultat som kan utvecklas vidare till för länet positivt utfall. Fortsatta insatser på det här området är angelägna. Turismen är en sektor som ytterligare kan utvecklas i Dalsland. En viktig faktor i det sammanhanget är då att det s.k. Da-No-området tas med bland de prioriterade områdena i den fortsatta behandlingen av betänkandet ”Områden för turism och rekreation”, SOU 1983:43. Detta krav understryks också av AMS satsning på utbildning av servicepersonal inom turistnäringen i Dalsland efter initiativ av arbetsförmedlingen i Mellerud. Dessa frågor om sysselsättning och turism har också aktualiserats genom motioner av oss socialdemokrater i norra Älvsborg. I kommunerna Alingsås och Vårgårda är arbetslösheten 6,2 resp. 5,9 90 av den förvärvsarbetande befolkningen. Tidigare har myndigheternas stödåtgärder varit inriktade på Dalsland och Sjuhäradsbygden i Älvsborgs län, av förklarliga skäl, och dessa stödåtgärder skall givetvis fortsätta som förut. Men situationen i mellersta Älvsborg, med arbetslöshet och frågor som jag senare tänker ta upp, gör att även detta område bör ägnas en speciell uppmärksamhet. Kommunerna inom detta område har en stor del av sin industri inom byggnadsämnessektorn. De är därför mer än andra beroende av satsningar på byggandet. ROT-programmet är ett välkommet tillskott när nybyggandet nu viker. Även det tillfälliga kommunala ROT-programmet för år 1984 hälsas med tillfredsställelse. Situationen för byggnadsarbetarna i länet förväntas bli särskilt svår under 1984. Det är därför viktigt att ROT-sektorn får den effekt på byggandet som avses och att alla strävar i detta syfte. De möjligheter som finns bör utnyttjas. Ett exempel på den komplicerade situationen inom bostadssektorn finns i mellersta Älvsborg. Herrljunga kommun, som är en liten kommun, har problem med tomma lägenheter och behöver således industrilokaliseringar för att fylla dessa, medan Lerums kommun har stor brist på lägenheter med hyresrätt och bostadsrätt på grund av ett ensidigt byggande på 1970-talet och nedskurna byggkvoter i Göteborgsregionen. Barn och ungdomar i Lerums kommun tvingas lämna kommunen på grund av bostadsbristen. Detta kommer att ytterligare accentueras i framtiden då de stora ungdomskullar, som på 1960-talet gjorde Lerum till en av landets barntätaste kommuner, kommer att efterfråga bostad och arbete. Staten ställer medel till förfogande för byggande av skyddsrum. Detta är arbetskraftsintensiva projekt, samtidigt som de behövs av försvarstekniska skäl. Brister på detta område finns, och kommunerna bör utnyttja sina möjligheter på området. Statliga medel finns tillgängliga. För många människor som bor i mellersta Älvsborg är närheten till Göteborg helt avgörande för utkomstmöjligheterna. Inom Lerums kommun pendlar över halva befolkningen till Göteborg. Även i Alingsås kommun har en stor del av kommuninvånarna sin arbetsplats i Göteborg. I Vårgårda och Herrljunga kommuner sker pendling till Göteborg, Borås och Alingsås. Pendlingen bör minska utifrån de flesta synpunkter. Både ekonomiska och energimässiga skäl samt miljöskäl talar för detta. Det sker lämpligen genom att arbetstillfällen i större utsträckning än hittills lokaliseras till de kommuner som har låg egensysselsättning och där denna låga egensysselsättning kompenseras med pendling. Till detta fordras större samarbete över länsgränserna än hittills. Förutsättningen för industrin är god. Kommunikationerna är goda med E3 och västra stambanan som genomkorsar området. Avståndet till Landvetter flygplats är kort. Länsväg 43 är under utbyggnad mot Herrljunga. God tillgång på industrimark och lediga industrilokaler finns. Här bör alltså finnas goda förutsättningar för lokaliseringar av olika slag. SJ bör utöka sin service genom att vissa tåg på västra stambanan tillåts göra uppehåll vid Vårgårda. Detta kan ske utan att ankomsttiderna nämnvärt förändras. En förbättrad järnvägsservice skulle ge betydande fördelar för industrin och invånarna i Vårgårda. Dessa frågor om sysselsättningsbefrämjande åtgärder i mellersta Älvsborg har också aktualiserats genom en motion av oss socialdemokrater i den norra länsdelen. Inom norra delen av Älvsborgs län har vi inte fått så många statliga arbetstillfällen. Vi har i dag alltför få jobb inom denna sektor. Slutligen: De åtgärder som vidtagits sedan valet 1982 har givit positiva effekter, men på en del områden kommer det att behövas ytterligare insatser. Jag ser med förhoppning och tillförsikt framtiden an och tror att den väg vi nu slagit in på även i fortsättningen ger ett positivt resultat med en gynnsam utveckling för norra Älvsborg.

Herr talman! För en relativt ny här i riksdagen med ett års erfarenhet bakom sig ter sig denna allmänpolitiska debatt som ganska märklig och dessutom ointressant för allmänheten. När partiledarna har sagt sitt går representanterna i massmedia hem. Jag hoppas att jag har fel, men jag tror att det är så. Vad har allmänheten sett i TV och läst i tidningarna? De har kunnat konstatera att den konstlade blockpolitiken är grundmurad i det här landet. Jag hoppas att allmänheten är lika förvånad som jag när det gäller centerpartiets inställning. Det verkar som om partiledningen eller en grupp i partitoppen är ett hinder för en kommande folkfront, som jag kallar det för, mot högerkrafterna som det här landet kommer att behöva. Vi har ju hamnat i en intressant och samtidigt litet skrämmande politisk situation. Den allt överskuggande frågan under valrörelsen och hela förra året var hur man kunde ändra på den helt mörka och negativa ekonomiska bilden i Sverige. Det fanns många som tvivlade på devalveringens effekter. Hur som helst, nu är det ett faktum att utvecklingen i den svenska ekonomin har vänt åt rätt håll. 180000 förlorade arbetsplatser och sex förlorade borgerliga år betydde att var femte maskin blev stillastående i den svenska verkstadsindustrin. Nu har hoppet tänts, trots allt, att man skall kunna vända den svenska ekonomin åt rätt håll. Statsministern visade i går hur den negativa trenden har brutits även när det gäller statsskulderna. Det går att läsa i Fickfakta januari 1984, utfärdat av riksdagens utredningstjänst. Man skulle kunna tro att något positivt, ett erkännande, skulle kunna komma från det borgerliga hållet, men icke. Konfrontation är tydligen modellen, och som slagträ och alibi använder man givetvis löntagarfonder. Att moderaterna har gått in för den här politiken är helt naturligt, mindre naturligt är att folkpartiet har blivit ett nytt högerparti. Mest förvånande för mig själv personligen är att centerpartiets ledare inte har något annat att säga. De upprepar orden centralism, kollektivism och socialism i varje sammanhang. Som de flesta vet har några framstående centerpartister och folkpartister tröttnat på denna inställning. Man nästan hoppades att de skulle ha stannat i sina partier och försökt att påverka utvecklingen i stället. Men de har tydligen insett att hotet i det svenska samhället mot demokratin inte är löntagarfonder, fackföreningsrörelsen eller något annat som den svenska arbetarrörelsen representerar. Nej, de har insett att det stora hotet kommer från högern. Jag råkade höra moderaternas nuvarande partisekreterare i 1976 års valrörelse. Då förstod jag för första gången vad som hade hänt med den konservativa, men i mina ögon hederliga svenska högern. Den hade tagit medisin valpropaganda inslag som jag skulle vilja säga är irrationella, många gånger motsägande. Men tillräckligt många gånger upprepade börjar de fastna hos åhörare, som inte anstränger sig att analysera dessa ord. Slagord hamras i hjärnan. Ett ordspråk säger att spottar man på en sten tillräckligt många gånger blir den våt. Ibland används datorer, ibland byråkratin som slagord som om socialdemokratin skulle ha hittat dessa medel för att plåga folk. Som alla upplysta människor vet har byråkratin blomstrat mest i länder som har haft en långtgående konservatism i sin samhällsutveckling. Som sagt kan högerpropagandan lyckas slå igenom här i landet. Upprepar man tillräckligt ofta slagorden, blir de liksom sanningsenliga. Dessa metoder har med succé praktiserats i mänsklighetens historia. Friheten i moderat tappning har alltid gagnat en viss grupp av folket, och så kommer det att förbli också. I går framfördes här i kammaren tankar som ofta cirkulerat i mitt huvud, nämligen att den extrema högerpolitiken kan föra med sig, utan att dess talesmän anar det, ett fascistparti vars stomme redan existerar någonstans. Detta fascistparti är omöjligt i dag, men kan bli verklighet i framtiden. Riksdagsmannen i fråga analyserade läget på ett utmärkt sätt. Men eftersom han representerar ett parti som man inte lyssnar till så mycket här i huset, beslöt jag återge denna framtidsvarning. Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet är utredningen om invandrarnas rösträtt i riksdagen. Utredningen skall snart avslutas, och alla möjliga rykten har cirkulerat. Jag beslöt mig i sista stund för att inte säga någonting. Jag vill bara säga att Sveriges invandrare väntar med stort intresse på utredningens resultat och hoppas att denna fråga äntligen skall få en positiv lösning. Till slut vill jag ta upp motion 1983/84:399 om åtgärder för att öka nativiteten i Sverige, väckt av Gunnar Biörck i Värmdö. Jag trodde att sådana tankar inte kunde framföras här i Sveriges riksdag. Jag är säker på att det inte hade gått för några år sedan. Jag har läst handlingar från 1930-talet då det gällde att ta ställning till vissa, som det då hette, främmande element som sökte skydd i det här landet. Jag vet att kopplingen är oerhört farlig, men jag har en förhoppning om att jag helt missförstått motionens tankegångar. Jag vet, herr talman, att motionen i fråga inte skall behandlas här nu, men jag hoppas att herr Biörck kan ge en förklaring och att han kan tala om vad han anser att man skall vidta för åtgärder, och jag hoppas att han förstår att motionen kan misstolkas.

Herr talman! Till den andäktigt lyssnande kammaren skulle jag vilja säga att med ett undantag är utvecklingen i det svenska näringslivet mycket bra. Undantaget är byggbranschen. I vissa län är branschen så svårt skadad att det blir ett långt och tidskrävande arbete att återställa den. Som exempel vill jag beskriva situationen i det hårdast drabbade länet, Kopparbergs län. Den 31 december 1983 var 1180 man i BÖTM-gruppen arbetslösa. Det motsvarar nära 30 26. På vissa orter har arbetslösheten ökat ytterligare i januari. Det finns kommuner där den uppgår till över 50 9o. Förutom de öppet arbetslösa är 500 byggnadsarbetare sysselsatta i beredskapsarbeten. På den reglerade sektorn är endast 633 sysselsatta. På en sund byggarbetsmarknad skulle närmare 2 000 man vara sysselsatta inom den reglerade sektorn. Som jämförelse kan nämnas att 1979 var 900 man i arbete bara med att bygga bostäder. Det här är dramatiska siffror, som klart visar att branschen är i kris. Även om vi i framtiden inte kan räkna med att bygga lika mycket som i slutet av 1970-talet, är det helt klart att nuvarande nivå är otillräcklig. Att det behövs stora och snabba pengar till branschen är självklart. Men vi måste också ha ett litet längre perspektiv. I de hårdast drabbade länen är problemen så stora och långsiktiga att delvis nya metoder måste till. Insatsernas storlek motiverar en mera långsiktig hantering än den nuvarande årliga uppsamlingen av objektsreserv. Problemlänen har två i detta sammanhang gemensamma egenskaper: dels har de ett svagt näringsliv som i stor utsträckning är beroende av samhällsstöd, dels kommer behovet av stöd att bestå under överskådlig tid. Betydande effektivitetsvinster skulle kunna göras om ett flerårigt ”basprogram” för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kunde upprättas. Insatserna skulle kunna samordnas med länens utvecklingsprogram, och de borde inte styras av vilka objekt som det för tillfället går att starta snabbast möjligt. I stället bör den långsiktiga nyttan för länet styra planeringen. De här tankarna ligger väl i linje med riksrevisionsverkets i dagarna framförda kritik och med industriministerns i går deklarerade åsikt, att de regionalpolitiska insatserna i högre grad bör läggas ut på de regionala organen. Det måste vara en effektivitetsvinst om de regionalpolitiska och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna drar åt samma håll. Därför bör regeringen till en början införa sådana basprogram i de hårdast drabbade länen. Dessa synpunkter finns närmare utvecklade i motion 1952. Det är min förhoppning att regeringen inser vidden av byggbranschens problem och att man gör klart att byggnadsarbetarna inte kan ta på sig att bära en sådan oproportionerligt stor del av den ekonomiska krisens bördor. Jag finner det märkligt att det under två dagars allmänpolitisk debatt bara är bostadsministern som har berört byggbranschens kris på ett mera ingående sätt. Ingen av de borgerliga företrädarna har haft några förslag eller uttryckt några ambitioner i frågan. Men det kanske inte är så märkligt ändå, eftersom det var under de borgerliga regeringsåren som byggkrisen föddes och växte upp. Det enda som tillfördes branschen under de åren var friggebodarna — och det kännetecknande för en friggebod är små mått och litet arbete. Den socialdemokratiska regeringen har vidtagit en rad åtgärder, som bostadsministern redan har redogjort för. Men tyvärr har de inte slagit igenom helt, och i vissa län kommer de inte heller att räcka till. I det bostadspolitiska debattavsnittet förvånades Kjell Mattsson över att bostadsutskottet inte längre får några brev ifrån de fackliga organisationerna apropå byggkrisen. Men jag kan försäkra Kjell Mattsson att vi håller regeringen varm i de här frågorna.

Herr talman! Blekinge län, som jag kommer ifrån, har sedan några år tillbaka haft en mycket negativ befolkningsutveckling. Om man gör en jämförelse för åren 1975-1980 finner man att befolkningen i det lilla Blekinge minskat med över 3 300 personer eller med 2,1 26. Jämför man denna siffra med övriga delar av riket finner man att detta är den största reella minskningen totalt sett under denna period. Nu kan man emellertid säga att 1983 var det år då minskningen var mindre än tidigare. Det har alltså blivit en uppbromsning. Utflyttningen har blivit mindre, och läget börjar stabilisera sig litet. Det finns naturligtvis många orsaker till denna utflyttning. Blekinge är bl.a. mycket beroende av den statliga sysselsättningen. Detta gäller framför allt Karlskrona. Den statliga sysselsättningen har under perioden 1975-1980 minskat med över 4 96, samtidigt som den i riket som helhet ökat med 11 96. Denna negativa utveckling har också varit mycket ojämn i länet. Vissa delar har drabbats hårdare än andra. I västra Blekinge hade Olofströms kommun en utflyttning på 12 96 under denna period. Det är fråga om huruvida detta inte är rekord i landet. Denna negativa befolkningsutveckling gör att befolkningssammansättningen åldersmässigt blir negativ på det sättet att genomsnittsåldern ökar, eftersom det i regel är yngre människor som flyttar från länet för att få utbildning och arbete någon annanstans. Vi har i länet en tillverkningsindustri som utgör 34 96, medan denna i riket som helhet är 25 96. Servicesektorn i Blekinge utgör däremot 53 76 mot 62 Io i riket som helhet. Vidare är det så att det är några få industrier som sysselsätter mer än hälften av dem som arbetar inom industrin. Dessa industrier har i de flesta fall huvudkontoren, utvecklingsavdelningarna och annat utanför länets gränser. I Blekinge brottas vi fortfarande med stora arbetslöshetssiffror. Den totala arbetslösheten i länet var 6,2 70 i december 1983. Det är betydligt högre än genomsnittet i riket. Kvinnoarbetslösheten var också betydligt större, nämligen 8,1 Ze i länet. Även inom länet finns det olikheter. I Olofströms kommun var 12 20 av kvinnorna arbetslösa och i Sölvesborgs kommun 10 96. Ungdomsarbetslösheten var 16,7 96 vid samma tidpunkt, dvs. i december i fjol. Men trots denna något dystra bakgrund tror jag att man kan se framtiden an med en viss tillförsikt. Det finns, som jag ser det, en hel del möjligheter i Blekinge, som vi har att ta till vara. Framför allt har vi under den senaste tiden kunnat se en positiv utveckling inom verkstadsindustrin, inte minst i västra Blekinge där de stora företagen Volvo Olofströmsverken och Blackstone Sweden har nyanställt ett stort antal människor. På samma sätt har man sett positiva tendenser i den östra länsdelen, där vi bl.a. har Dynapac, som också har ökat sin försäljning och anställt nya medarbetare. Det finns också en del rent naturliga förutsättningar i länet tack vare den långa kusten. Jag tänker kanske i första hand på utvecklingen av fisket och därtill hörande verksamheter. Blekinges relativt stora fiskeberedningsindustri finns framför allt i Nogersund och Hörvik i väst och i Karlskrona och Saltö i öst. En utveckling på dessa platser är både nödvändig och möjlig framöver. Det kan skapa såväl jobb som inkomster till landet, då vi i framtiden kanske kan exportera förädlad fisk i mycket större utsträckning än vi i dag gör. Det som i dessa dagar är avgörande för fiskeberedningsindustrins fortsatta verksamhet är kanske i första hand hur man behandlar frågan om utsläppen från industrin. Skall det vara en liberal eller en hårdare tillämpning? Det är mycket avgörande för denna branschs fortlevnad i Blekinge. Det finns vidare planer på att bygga ut hamnen i bl.a. Nogersund och i samband med det skapa förutsättningar för service, underhåll och reparation av fiskefartyg. Det kräver att fler företag i framtiden etablerar sig där, men framför allt ger det redan etablerade företag möjlighet att sysselsätta ytterligare människor i en bransch som är mycket viktig för Sverige. Faktum är att många av fiskarna på sydkusten i dag reparerar sina fiskefartyg i grannlandet Danmark. Det borde finnas utrymme för att även reparera några fartyg hemma i Sverige, speciellt numera, när kostnadsläget är ungefär likvärdigt i Sverige och Danmark. Minknäringen är också ganska utbredd på Listerlandet. Jag har i särskild ordning motionerat om en konsulent som skulle knytas till denna näring för att utveckla den ytterligare. Näringen säljer i stort sett alla sina skinn på export och ger därför inkomster till landet. Vi har i Blekinge också möjlighet att vidareutveckla turistnäringen och låta fler komma och uppleva det vackra i Sveriges trädgård. Också på det området har vi förutsättningar för en positiv utveckling i framtiden. Vi brukar i Blekinge säga att vi har vind i seglen. Jag vill påstå att vi har det också nu. O.K., vinden f. n. är kanske litet motig, men den börjar vända mer och mer. Får vi bara denna lilla hjälp som vi behöver tror jag att vi skall kunna se framtiden an med tillförsikt. I en särskild länsmotion har de socialdemokratiska ledamöterna från Blekinge begärt att få en länsdelegation med representanter för departement och myndigheter tillsatt för att särskilt studera en del kvarstående problem i länet.

Herr talman! Det finns inga tecken på att den ekonomiska brottsligheten har minskat. Den har under en följd av år ökat mer än den traditionella brottsligheten. Det finns fortfarande en underskattning av den ekonomiska brottslighetens farlighet och omfattning. Motståndarna till en effektiv bekämpning av den ekonomiska brottsligheten har under senare tid aktiverat sig. Det är framför allt moderater och vissa företagarkretsar som står bakom motståndet. I moderata samlingspartiets programremiss från i höstas med titeln Möjligheternas samhälle behandlas frågan över huvud taget inte. Visserligen berör moderaterna den ekonomiska brottsligheten i sina kriminalpolitiska motioner, men problemet har inte den digniteten att det förtjänar en plats i programremissen. Moderaternas grundläggande inställning, vilken kommit till uttryck i en tidigare rapport med titeln Ökad rättstrygghet, är att det bästa sättet att lösa detta svåra samhällsproblem är att sänka skatterna. Om detta verkligen skulle vara lösningen, borde exempelvis länder som USA och Italien ha en låg ekonomisk brottslighet. Men som bekant har denna brottslighet helt andra dimensioner i dessa länder, trots att de har betydligt lägre skatter än vi. De förmenta farhågorna för att vi socialdemokrater inte skulle bevaka och söka tillgodose rimliga rättssäkerhetskrav är inte sakligt grundade. Kritiken bottnar i själva verket i en negativ syn på att den ekonomiska brottsligheten skall ges ett bestämt företräde i brottsbekämpningen. Visst finns det vissa förslag från kommissionen mot ekonomisk brottslighet som kan diskuteras ur rättssäkerhetssynpunkt. Det bör understrykas vad som framhölls i regeringsdirektiven till kommissionen, nämligen att ”det finns särskild anledning att betona att kraven på rättssäkerhet och integritet genomgående måste tillgodoses”. Det väsentliga och karakteristiska för förslagen från kommissionen är att de utgör ett bra underlag för att åstadkomma en mycket avsevärd förstärkning av samhällsinsatserna i denna brottsbekämpning. Med hänsyn till det mycket omfattande arbete som kommissionen nedlagt får man ha en viss förståelse för att endast en mindre del av förslagen kommer att behandlas under våren, medan de övriga förslagen inte framläggs förrän till hösten. Det är angeläget att inga ytterligare tidsförskjutningar sker. Det behövs en förstärkt information och opinion mot den ekonomiska brottsligheten mot bakgrund av de attacker som förekommit främst från moderat håll. Samhället förlorar tiotals miljarder kronor per år i intäkter på den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottslighetens sammankoppling och förgreningar till den organiserade brottsligheten ger den en ännu mer allvarlig prägel. Hela denna brottslighet har starkt nedbrytande verkan på samhällssolidariteten. Värdemässigt utgör skatteoch uppbördsbrott den utan all jämförelse allvarligaste formen av ekonomisk brottslighet i vårt land. Då en sänkning av skattetrycket till en så låg nivå att minskningen skulle vara av betydelse i det här sammanhanget inte är möjlig, måste skattesystemet i stället vara uppbyggt så att kontrollen av skatteunderlaget och möjligheterna att ta ut skatter förbättras. En omläggning av skattesystemet som beaktar de brottsförebyggande effekterna hör till de viktigaste reformerna. Kommissionen har framlagt förslag till förenkling av deklarationssystemet till underlättande av skattemyndigheternas kontroll. Den har också föreslagit skärpta regler för företagsredovisning och revision. Men dessa förslag gäller inte själva skattesystemet. Här återstår det att ta erforderliga initiativ. Kommissionen har lämnat betydelsefulla förslag om effektivare företagsrevision. Kommissionen föreslår en utvidgad skyldighet för revisorer att biträda samhället i kampen mot ekonomisk brottslighet, bl.a. genom att länsstyrelsen under vissa omständigheter skall ha rätt att utse revisor i ett företag. Detta gäller främst om ett företag inte sköter sina löpande betalningar eller släpar efter med inbetalning av skatter och allmänna avgifter eller missbrukar olika former av statligt stöd. Däremot omfattas inte företag som inte är skyldiga att ha revisor, t.ex. handelsbolag och enskilda näringsidkare med mindre än tio anställda. Kommissionen säger att ett sätt att åstadkomma ökad kontroll av dessa mindre företag kan vara att utsträcka revisionsplikten till att omfatta också dessa företag. Med hänsyn till den utvidgning av skyldigheten att anlita revisor som nyligen skett har kommissionen dock inte ansett det lämpligt att nu ta upp frågan om ytterligare utvidgning av revisionsskyldigheten till prövning. Ett annat sätt skulle enligt kommissionen kunna vara att införa etableringskontroll. Kommissionen har aviserat att den avser att inom kort framlägga förslag till lag om näringstillstånd för vissa särskilt utsatta branscher. Detta är tankegångar som kan bli av stor betydelse, inte bara för att tillgodose konsumenternas och löntagarnas intressen utan även för att främja en sund konkurrens mellan företagen. I själva verket har alla seriösa företagare ett intresse av att förslaget genomförs. Svensk lagstiftning har i dessa avseenden varit alltför återhållsam, om man jämför med bestämmelser som finns i en del andra länder, exempelvis Västtyskland. Det är en brist ur redovisningssynpunkt att en stor del av småföretagen undantas från bestämmelsen om årsredovisning och revision och att länsstyrelsen i sådana fall inte kan utse revisor. Även om tillgången på kvalificerade revisorer ännu inte är tillräcklig, bör vi verka för att länsstyrelserna i större omfattning än vad som föreslås av kommissionen skall kunna utse revisorer. Det är angeläget att samhället vidtar stimulerande åtgärder för att öka tillgången på kvalificerade revisiorer. Taxeringsmyndigheternas resurser måste också förstärkas för att de skall kunna utföra sina granskande och kontrollerande uppgifter. Detta blir av särskild betydelse om endast kommissionens mer begränsade förslag genomförs. Erfarenheten av den ekonomiska brottsligheten, inte minst erfarenheten från utvecklingen i andra länder, ger vid handen att man inte kan förvänta sig snabba resultat i brottsbekämpningen. Det är inte sällan fråga om mycket komplicerad och svåråtkomlig brottslighet. Om kommissionens framgångslinjer och intentioner realiseras, kommer vi att stå vida bättre rustade i denna brottsbekämpning. Men några lättvunna framgångar kan vi inte förvänta oss. Det kommer att krävas att samhället i fortsättningen kontinuerligt och tålmodigt bevakar, följer upp och utvärderar brottsutvecklingen på detta område liksom effekterna av de åtgärder och den lagstiftning som genomförs. Omprövningar och nya initiativ kommer ständigt att aktualiseras av dem som menar allvar med denna brottsbekämpning. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet står inför avslutningen av sitt arbete. Regeringen måste i fortsättningen ha ett ledande och samordnande ansvar i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringen bör överväga att till sitt arbete knyta en allsidig delegation av experter. Herr talman! Jag har framfört dessa synpunkter för beaktande i den fortsatta handläggningen av denna synnerligen viktiga samhällsfråga.

Herr talman! På jordbruksministerns begäran har sådan disposition av dagens talarlista gjorts att det skulle möjliggöra för oss att få en liten debatt med jordbruksministern. Jordbruksministern har emellertid ännu inte anlänt till kammaren, men jag hoppas att han finns i närheten. Då jordbruksminister Svante Lundkvist efter 1982 års val tillträdde sitt ämbete hade han ett rent av överraskande stort förtroendekapital i bagaget. Jag kan inte se att han hade det på grund av den jordbrukspolitik som socialdemokratin företräder. Det var säkerligen i långt högre grad jordbruksministerns rent personliga egenskaper, såsom hans jovialiska läggning och klart uttalade vilja att bli överens och göra allt bättre, som hade skapat denna förnäma förtroendetillgång. Jordbruksministern hade följaktligen för 15 månader sedan en helt osedvanligt stor förtroendereserv att tillgå. Den har sannerligen behövts, för under den tid som gått har mycket av detta förtroendekapital förötts. Denna för jordbruksministern så tråkiga utveckling kan man naturligtvis beklaga. Från mina utgångspunkter skulle jag självfallet kunna fördra den, om det inte vore så att föremålet för jordbruksministerns politik, svenskt jordbruk, under tiden har lidit till synes meningslös skada. Det har nu gått så långt att många ifrågasätter om inte jordbruksministerns sätt att hantera de jordbrukspolitiska frågorna är till lika stor skada som dessa frågors rent sakpolitiska innehåll. Det sakliga innehållet kan vi diskutera och opponera oss emot. Det är däremot svårare att ha ett alternativ till de oövervägda och i många fall nyckfulla åtgärder som präglar jordbruksministerns politik just nu. Det finns rent av de som numera frågar sig om det är kompetensen i jordbruksdepartementet som brister. Skulle så vara fallet är svenskt jordbruk i än högre grad en beklagansvärd näring. Jag vill gärna ge några exempel på vad jag betecknar som ogenomtänkt politik. Redan i inledningen av den nya mandatperioden avsåg jordbruksministern tydligen att visa hur effektivt nya kvastar kunde sopa. Detta tog sig uttryck i de hisnande turerna kring svensk skogspolitik. Morot och piska, lovsång och hat var medicinen just då. Att jordbruksministern då och då gör reträtt och till följd därav synes ha kommit på bättre tankar uppfattar jag mera som en omvändelse under galgen. Det har tydligen inte någon gång ens föresvävat jordbruksministern att låga och framför allt ojämna uttag i skogen har med näringens lönsamhet att göra. Mest barock var kanske ändå jordbruksministerns tanke att vi oberoende av konjunkturen skulle ha ett i stort sett jämnt virkesuttag ur de svenska skogarna. Längre än så på planhushållningens väg kan man knappast komma. Som jordbruksministern i dessa dagar har kunnat konstatera är det i vinter fart i de svenska skogarna, och det beror inte på jordbruksministerns hot om tvångsåtgärder utan helt säkert på att skogsägarna har fått avsättning för sina produkter till någorlunda lönsamma priser. Förädlarna kan exportera, och det kommer in fina valutaintäkter till Sverige. Det handlar helt enkelt om marknadsekonomi i funktion, Svante Lundkvist. Självfallet har många av de punkter som livsmedelskommittén har att ta ställning till också skapat berättigad oro i jordbrukarleden. Den snäva tidsplan som getts livsmedelskommittén i dess arbete torde med hänsyn till utredningsarbetets omfattning te sig som besvärande eller orimligt knapp, vilket i och för sig kan kritiseras, men det är ändå något som jag vill gå förbi i detta sammanhang. Jag är däremot långt mer kritisk till att det trots den korta tiden skall vara nödvändigt att kommittén avger ett delbetänkande i två viktiga frågor. Jag avser emellertid att spara de frågorna till den debatt som vi kommer att ha här i kammaren om en vecka och skall därför inte nu närmare beröra de problemen. Utan att det skall föra för långt måste jag ändå konstatera att detta att lägga fram en proposition — som jordbruksministern nu gjort — om ny förhandlingsordning för jordbruksprisförhandlingarna av många uppfattas nästan som ett okynne i ämbetet. Först och främst kvarstår den frågan som en av livsmedelskommitténs viktigaste uppgifter. Härtill måste läggas att hela åtgärden i hög grad blivit ett spel för galleriet, då någon egentlig tid för förhandling efter den om en vecka kommande riksdagsbehandlingen inte finns kvar förrän det återigen skall skrivas en proposition om förhandlingsresultatet, som skall godkännas av riksdagen. Det ter sig inte meningsfullt att göra på det sättet. Jordbrukarna kan med fog hävda att för dem och deras familjer helt avgörande frågor behandlas under hård tidspress och att de dessutom är dåligt utredda. Denna för jordbruksministern pinsamma situation hade kunnat undvikas, om jordbruksministern hade följt de borgerliga partiernas och näringens råd att förlänga nu gällande jordbruksavtal ett år i avvaktan på livsmedelskommitténs slutbetänkande. Detta hade såväl konsumenterna som bönderna kunnat acceptera. Regeringens sätt att låta livsmedelssubventionerna bli föremål för sin ryckiga politik och för ett år sedan rent av också bli en bricka i spelet i umgänget med det kommunistiska stödpartiet måste kraftigt kritiseras. Det finns ingen anledning tvivla på att jordbruket ställde förväntningar på en viss stabilitet i regeringens politik. Så också när man för ett år sedan höjde livsmedelssubventionerna. Ingen anade väl då att subventionsbeloppet ett år senare, som nu skett, skulle sänkas t.o.m. något mer än motsvarande den höjning som då genomfördes. Jag riktar inte denna kritik mot jordbruksministern från den utgångspunkten att jag tycker att åtgärden i och för sig var felaktig. Också vi moderater är av den uppfattningen att det är svårt att genomföra en ekonomisk saneringsplan utan att samtidigt tumma på principerna när det gäller livsmedelssubventioneringen. Det är alltså inte fråga om minskningen som sådan utan om den ryckighet som förekommit. Således kunde man för ett år sedan ha förväntningar, men nu-—ett år senare — känner man pessimism och oro. Regeringens proposition i december om ekonomisk-politiska åtgärder var enligt mitt förmenande enbart en källa till oro. På praktiskt taget alla punkter under jordbruksministerns huvudtitel aviserades åtgärder som senare skulle komma att presenteras i budgetpropositionen. Varför denna säregna teknik? Den enda fråga i vilken regeringen visade handlingskraft var faktiskt frågan om livsmedelssubventioneringen. Då visade regeringen den överraskande dådkraften att ej ens invänta riksdagens behandling av frågan i mitten av december. I stället förekom man densamma en vecka tidigare med en regeringsåtgärd. På en annan punkt — i fråga om anslaget till miljöskyddsteknik — föreslog jordbruksministern i december månad en minskning av anslaget med 23 milj.kr., från 63 till 40 miljoner. I januari, alltså drygt en månad senare, minskas samma anslag ytterligare en gång — från 40 till 20 milj.kr. Jag nämner detta i första hand för att ge ytterligare ett exempel på den kortsynthet, inkonsekvens eller rent av nonchalans—som jag tidigare antytt — som just nu präglar jordbruksministerns politik. Herr talman! Jag avser nu att en kort stund kommentera några av de under den allmänna motionstiden av moderata samlingspartiet väckta motionerna på jordbrukspolitikens område. Från vårt partis sida har vi denna gång valt att inte väcka sådana motioner som anknyter till livsmedelskommitténs arbete. Motioner med sådant innehåll kan ju ändå inte påverka livsmedelskommitténs ställningstagande, då denna — förhoppningsvis — befinner sig i ett avslutningsskede när den typen av motioner behandlas här i riksdagen. I en relativt omfattande motion angående miljöpolitiken har vi riktat uppmärksamheten på bl.a. det hot mot den svenska skogen som markoch luftföroreningar kan komma att bli. Vi förväntar oss en debatt med övriga partier. Förhoppningsvis kan vi då gemensamt angripa problemen beträffande de föroreningar som utgör ett svårt hot mot den svenska skogen. Vi tror att både kraftfulla och snara åtgärder är mycket viktiga. I motionen pekar vi bl.a. på vikten av en snabb kartläggning av skadornas omfattning i våra barrskogsbestånd. Vi anser att den frågan är så betydelsefull att riksdagens behandling av denna motion och liknande motioner borde ske under vårriksdagen. Jag säger detta trots att jag vet att det kanske inte är praxis, eftersom de flesta av dessa motioner inte ansluter till budgetpropositionen. Vidare anser vi i motionen att riksskogstaxeringen skulle kunna få i uppdrag att göra nämnda kartläggning. En snabb kartläggning motiveras bl.a. av att skogsägarna — som en följd av en, i viss utsträckning, tvingade skogsvårdslag — faktiskt måste plocka bort skadade träd eller trädgrupper. En sådan kartläggning kan senare komma att visa sig värdefull för den forskning som, förhoppningsvis, skall ge besked om bl.a. hur många träd som skadats och om föroreningskällornas betydelse i detta sammanhang. I motionen har vi också vidare utvecklat ett resonemang om olika typer av föroreningar och de problem som dessa innebär. Detta har fört oss fram till ett resonemang kring möjligheterna att med miljöavgifter skapa ökad medverkan i kampen mot föroreningar från företag vars produktion skapar problem i naturen. Vi hari en annan motion tagit upp problemen kring djursjukvårdsavgifterna. Vi vet nu dels att dessa avgifter skapar stora problem inom distriktsveterinärsorganisationen, dels att avgifterna har gett en möjlighet, som vi tycker illa om, för jordbruksministern att företa en omfördelning mellan staten och djurägarna beträffande kostnaderna för distriktsveterinärsorganisationen. Om frågan om kostnadsfördelning drivs på ett sådant sätt att följden härav rent av blir att man närmar sig en total självfinansiering från djurägarnas sida, rör det sig om en helt ny inställning från statsmakterna till distriktsveterinärsorganisationen, och den bör enligt vår mening i så fall föregås av ett principiellt beslut om ändrat huvudmannaskap och vad detta kan föra med sig. Vi motsätter oss emellertid denna successiva överföring från staten till djurägarna av ett så viktigt ansvarsområde. Riksdagen har så sent som för tre år sedan fattat ett beslut om distriktsveterinärsorganisationen, och detta beslut anser vi alltjämt skall gälla. Det bör erinras om att då djurägarna på förslag av djurhälsoutredningen gick med på en viss avgift per besök, den s.k. djurhälsoavgiften, var detta för att finansiera en bestämt angiven förstärkning av veterinärkåren som man då, för två tre år sedan, bedömde inte kunde finansieras med budgetmedel. Beloppet förutsattes utgöra 5-10 kr. per sjukbesök. Denna summa har sedan ändrats, så att den under fjolåret var 25-50 kr., och i årets budgetproposition aviseras den till en nivå på ca 60 kr., utslaget på samtliga djursjukbesök. Herr talman! Jag vill till sist med några få ord kommentera den föreslagna höjningen av skogsvårdsavgiften. Tydligen råder dess värre fortfarande den föreställningen i regeringskretsen att denna avgift är av ringa betydelse för landets skogsägare. Så är dock inte fallet. Det var möjligen så för sju åtta år sedan — med ett avgiftsuttag på 0,09 Joo och med dåvarande fastighetsvärden. I dag har vi ordentligt höjda fastighetsvärden och en ordentligt höjd avgiftsprocent. Man kan fråga sig om det är rimligt att skogsbruket — vilket tydligen är jordbruksministerns mening — i framtiden också skall stå för kostnaderna för den myndighetsutövning som sker genom skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna. Vårt förslag på en sänkning från nuvarande uttag på 0,5 Zo till 0,3 Zo utgår ifrån att avgiften skall tas i anspråk endast för viktiga angelägenheter som är gemensamma för hela skogsbruket. En anpassning av åtagandena till denna nivå och en på sikt ytterligare sänkt nivå är mycket viktig för skogsbrukets ekonomi. För att åstadkomma en sådan förändring beträffande skogsvårdsavgifterna anser vi att en helt ny ordning skall införas. Vi anser således att departementet borde ha ett samråd med olika kategorier skogsägare, så att man från skogsbruket kunde påverka situationen och därmed avgiftsnivån. Skogsvårdsavgiften får inte, som nu är fallet, utvecklas till att bli en skatt på skogsbruket.
Herr talman!

Detta var i oppositionsställning. Det var det året Olof Palme i stora, av LRF betalda helsidesannonser talade om: Vi har inget otalt med Sveriges bönder. I dag, två år senare, när Svante Lundkvist är jordbruksminister, kan man med fog tala om knapphetens kalla stjärna. Man kan fråga sig vart prioriteringen av miljövården tog vägen. Man kan fråga sig om det som Olof Palme sade i opposition inte gäller när Olof Palme är statsminister. I dag, två år senare, frågar sig nämligen alla Sveriges bönder vad de har gjort för ont sedan dess, vad det är som gör att de upplever fientlighet från regeringen. De förhoppningar om ett hyggligt samarbetsklimat som fanns även strax efter regeringsskiftet har efter hand frusit till is. Det började med ett direkt dråpslag, som skulle drabba bondeskogsbruket. Inte bara de berörda skogsägarna reagerade mot de tvångslagar som då föreslogs. Lagrådet gav regeringen en ordentlig bakläxa. Utredningen om livsmedelspolitik, som också av jorbruket möttes med positivt intresse, har efter hand visat sig fungera som ett beställningsskrädderi för krafter som vill försvaga jordbruket och lantbrukskoperationens ställning. Jag måste säga att det ändå är med en förvånansvärd och anmärkningsvärd energi, för att inte säga idoghet, som regeringen har fortsatt att rikta dessa rallarsvingar mot bönderna. I den serieproduktion av särskilda pålagor som man har ägnat sig åt att införa märks en kraftig skatt på handelsgödsel, skatt på bekämpningsmedel, höjda veterinärkostnader, höjd skogsvårdsavgift, begränsade möjligheter till lagernedskrivningar, kreditgarantiavgifter. Listan skulle kunna göras lång. Flera av åtgärderna är inte bara tekniskt dåligt underbyggda. Jag tycker att regeringen inte heller har besvärat sig med att göra någon samlad analys av den ekonomiska effekten för lantbruket av de här förslagen. Skatten på handelsgödsel är egentligen något alldeles enastående, eftersom den, enligt vad regeringen har sagt, inte skall få tas upp som en produktionskostnad i jordbrukets prisöverläggningar. Jordbrukarna skulle alltså helt enkelt få betala den av sina arbetsinkomster. Jag vill fråga: Finns det någon motsvarande avgift eller skatt som drabbar producerande företag — utan att den får följder i form av högre produktpriser? För alla som intresserar sig för matprisernas utveckling är det välbekant att jordbrukets roll i sammanhanget är ganska begränsad. För de stora delarna svarar industri, handel och staten genom mervärdeskatt på mat. Till detta kommer att de belopp som tillförs jordbruket i allt väsentligt utgör kompensation för kostnadsökningar, som jordbruket inte kan påverka. Det är pengar som till största delen går till arbetslöner åt andra grupper — pengar som hamnar i andra fickor än böndernas. Det system av obundna överläggningar som nu föreslagits tycks ha som enda syfte att hindra jordbruket att få full kompensation för sina kostnadsökningar. Det är verkligen inte att undra på att jordbrukarna från norr till söder demonstrerar och protesterar mot att på detta sätt få sin situation försämrad. Låt mig konstatera att ingen har anfört sakskäl för att det skulle finnas något fel i det nuvarande systemet. Därför måste min kanske något bryska fråga bli: Finns det något annat skäl till ändringen än att man vill ha en metod att skinna bönderna, som redan är en låginkomstgrupp? Vill man kanske inbilla konsumenterna att man är handlingskraftig på matprisområdet? Det är i så fall att försöka slå blå dunster i ögonen på konsumenterna. För att åstadkomma en påtaglig minskning av konsumentpriset eller en utebliven höjning krävs mycket drastiska nedskärningar och åtstramningar för jordbrukarna. Jag vill påstå att det helt enkelt inte går att via jordbrukspolitiken påverka konsumentpriserna särskilt mycket, om man inte tänker bedriva ren utsugning. En sådan politik skulle inte kunna föras så värst länge om man vill bevara ett jordbruk i landet. När vi i den borgerliga regeringen ansåg oss tvingade att minska livsmedelssubventionerna möttes vi av hård kritik från den socialdemokratiska oppositionen. Inte minst Svante Lundkvist höll brandtal i riksdagen om de förskräckliga effekterna för konsumenterna och för jordbruket. Ibland har jag undrat om inte jordbruksministern haft anledning att ångra en del av vad han då sade i riksdagen. Jag vill ställa frågan: Vad är det som gör att producenter och konsumenter i dag har lättare att bära en sänkning av matsubventionerna? Är det med sådana beslut som jordbruksministern vill åstadkomma att jordbrukspolitiken möts med förtroende från både producenter och konsumenter? Om det är som jag tror bidrar det snarast till misstro när klyftan mellan ord och gärning blir så stor som i det här fallet. Det blir allt tydligare att vad regeringen vill åstadkomma med livsmedelskommittén är en politik av modell äldre. Med prispress vill man krympa produktionen. Men man glömmer så lätt i den här debatten vilken stor roll för sysselsättningen i landet som vår livsmedelsindustri har. De överskott som nu produceras i jordbruket ger enligt livsmedelskommitténs beräkningar arbete åt 20000 personer i livsmedelskedjans olika led. Det är inget direkt dåligt tillskott till sysselsättningen här i landet. Till detta kommer exportintäkterna. En beräkning av exportkostnaderna för överskotten ger en summa på ca 500 milj.kr. 500 milj.kr. för 20000 jobb — det är helt andra och mindre summor än vad AMS-jobben kostar i dag. I bilden finns också jordbruksproduktionens regionalpolitiska betydelse. Utredningar visar att i de flesta glesbygdslän är vartannat eller vart tredje hushåll direkt eller indirekt beroende av jordoch skogsbruket. Är regeringen beredd att ta ansvar för en politik som betyder att stora delar av dessa glesbygder utarmas på arbetsliv och människor eller lämnas att tyna bort? Samhället har inte råd att undvara de produktiva insatser som görs av jordbruket. I en alltmer otrygg värld betraktar så gott som alla regeringar det som en viktig uppgift att slå vakt om ett livskraftigt jordbruk. Vad är det som gör att den svenska regeringen i praktisk politik anser sig kunna gå en annan väg? Om regeringen verkligen önskar vinna förtroende för sin politik bland lantbrukare och skogsägare, måste den lägga om stil. Den aggressiva politiken och den långa serie pålagor som drabbat jordoch skogsbruket kan inte missförstås. Vad lantbrukarna nu behöver är inte nya pålagor och påhopp, inte ingrepp som försvårar deras möjligheter att ta till vara sina intressen, utan positiva åtgärder som återger dem tron på framtiden. En sådan politik är till nytta för hela samhället. Det är därmed också den politik som har de största förutsättningarna att vinna förtroende bland både producenter och konsumenter. Det skall bli intressant att se om och hur regeringen skall åstadkomma ett bättre samförståndsklimat, vilket är helt nödvändigt i den situation som nu har uppstått. Det kunde finnas anledning att här ta upp åtskilliga miljöfrågor, men jag skall nöja mig med en — den alltmera tilltagande försurningen genom de långväga luftföroreningarna. Vi har i Sverige inte varit overksamma när det gäller denna för oss så viktiga miljöfråga. Man kan tvärtom säga att det är tack vare våra insatser nationellt och internationellt som vi i dag har en god grund att stå på i den fortsatta kampen mot skogsdöden och mot andra skador som det sura regnet förorsakar. Grunden ligger i att vi så tidigt uppmärksammade skadorna och satte in åtgärder. Genom stränga miljöbestämmelser har vi på en tioårsperiod halverat det nationella utsläppet av svaveldioxid. Vi har genom kalk medicinerat sjuka — för att inte säga döende — sjöar och gett dem fortsatt liv. Vi kan också i Sverige ta åt oss en stor del av äran av att ECE-konventionen om luftföroreningar kom till stånd och numera har trätt i kraft. Grunden är lagd — men larmrapporterna växer i styrka och omfattning i takt med att nya skador blir synliga för ögat. Den skog som nu har fått en dödlig dos går sannolikt inte att rädda, men vi måste sätta till alla goda krafter för att rädda den friska skogen från att dö svaveldöden. Det är med stigande förvåning som jag noterar regeringens långsamma agerande i denna jag vågar säga 1980-talets viktigaste miljöfråga. Försurningen är ingen ny fråga, även om man av den något yrvakna debatten ibland kan få det intrycket. Men varför har det hänt så litet under ett år? Varför har handlingsförlamningen varit så total? Är det därför att socialdemokraterna har svårt att förena sina kolambitioner med ett engagerat arbete mot försurningen? Under en frågestund i tisdags i riksdagen fick vi veta att regeringen nu samlat sig till en strategi mot den tilltagande försurningen. Det är bra att likasinnade länder inom konventionen nu samlas för en gemensam attack — men i centerpartiet önskar vi att ambitionen varit högre. En 30-procentig nedskärning av luftföroreningarna är för litet med tanke på de förödande skadeverkningar som vi kan se i dag. Målet bör vara 50 90. Lika viktigt är att konventionen vidgas till att omfatta även åtgärder i befintliga anläggningar. Jag är medveten om svårigheten att nå internationell enighet i dessa frågor. Engagemanget är inte lika starkt i alla länder. Vi är i centern också medvetna om att de olika länderna inte har samma ekonomiska förutsättningar att klara de stora investeringar som avsvavling och luftrening kräver. Därför finns det anledning att överväga något slags gemensam fond inom konventionens ram, som genom bidrag och lån kan påskynda luftreningsprocessen i de länder som har det sämst ställt. I den här delen önskar jag regeringen ett lycka till och hoppas att kreativiteten nu skall vara betydligt större än under det år som har gått. Mer tveksam är jag inför den strategi som jordbruksministern redogjorde föririksdagen. Han skall ju uppdra åt en aktionsgrupp att samordna och leda kampen mot försurningar nationellt. Det är också bra. Den skall bestå av ett antal generaldirektörer direkt under jordbruksministerns ledning. Jag betvivlar inte generaldirektörernas kunnande och ambition — det vore mig fjärran; jag känner dem alla — men min tveksamhet bottnar i valet av tjänstemän framför företrädare för de politiska partierna. Det här är nämligen i allra högsta grad en politisk fråga, en fråga som berör nationen, som kräver extraordinära insatser och där enigheten över partigränserna borde tas till vara. Tyvärr riskerar jordbruksministerns strategi nu att bli en flopp på grund av att arbetet bedrivs i ett slutet rum, vilket jag beklagar mycket.